Fru talman! Barn är framtiden, barn är ljuvliga, barn är kloka. Kort sagt förgyller barn livet, oavsett om det är mina egna eller någon annans barn. Ännu mer ljuvligt är det med barnbarn som vill upprätthålla traditioner och snällt tror på tomten. Men det föds för få barnbarn här i Sverige i dag. Alltför få kommer att bli farmödrar och mormödrar och få uppleva glädjen att handla julklappar eller klä julgranen tillsammans med ett älskat barnbarn. Anledningen är att kvinnor i Sverige i dag föder i genomsnitt endast 1,5 barn. Visserligen tycks födelsetalen nu plana ut, men risken är stor att de hamnar och stannar på denna låga nivå. Så har det gått i Spanien, Italien, Grekland och f.d. Detta är förstås alarmerande siffror som borde föranleda en stor debatt om orsaker, konsekvenser och åtgärder, men debatten har faktiskt uteblivit. Kanske kommer den i gång nu när Pensionsgenomförandegruppen har fått sig de demografiska siffrorna till livs - siffror som visar att barnafödandet minskar och medellivslängden ökar. Detta tillsammans med den låga förvärvsfrekvensen kommer förstås att få katastrofala följder för det nya pensionssystemet. Det innebär att det låga barnafödandet är ett allvarligt samhällsproblem som får effekter för bl.a. den samlade ekonomin. Statistik är förstås alltid svårtolkad, men det är en inte alltför grov gissning att barnfamiljernas försämrade ekonomi, den höga arbetslösheten och de stora besparingarna inom den offentliga sektorn är viktiga förklaringar till det minskade barnafödandet. Enligt SCB är det framför allt lågutbildade och lågavlönade som väntar med att skaffa barn. Risken finns att barn blir en klassfråga. Sverige har traditionellt haft höga födelsetal ur ett EU-perspektiv. Anledningen till detta är våra generella välfärdssystem som bygger på individen som minsta enhet, inte på familjen. Tvärtemot vad Cecilia Magnusson nyss talade om - hon utnämnde familjen till samhällets grundpelare - har våra generella välfärdssystem byggt på individen som minsta enhet. Varje människa har betraktats som enskild individ i ekonomiskt hänseende, och detta har även gällt kvinnor. För några år sedan gjordes jämförande studier med f.d. Västtyskland. De visade att ca 80 % av de kvinnliga cheferna på mellannivå i Sverige hade familj med barn, medan motsvarande siffra för kvinnorna i f.d. Västtyskland var ca 30 %. Den väsentliga skillnaden var vårt generella välfärdssystem, som har gjort att det har gått att kombinera skötsel av barn med förvärvsarbete. Men det låga barnafödandet visar att någonting har hänt, att nedskärningarna i den offentliga sektorn har gått för långt. Det är därför bra att nivån i föräldraförsäkringen har höjts till 80 %, att den offentliga sektorn med en väl fungerande barnomsorg rustas upp. Vi menar dock att om vi skall vända de låga födelsetalen, måste nivån i föräldraförsäkringen på sikt höjas till 90 % och byggas ut till att omfatta fler månader. Arbetstiden måste förkortas så att föräldrarna har mer tid över till sina barn. Fru talman! En del av familjepolitiken är också underhållsstödet. Det kom till för att ensamma mammor skulle kunna klara att försörja sig och sitt barn och inte vara beroende av en enskild f.d. makes vilja att hjälpa till med försörjningen. Systemet bygger på att samhället förskotterar underhållet för de fäder - för det är oftast papporna det handlar om - som inte kan eller vill betala för sitt barns försörjning. Genom att så höga kostnader uppstod i systemet tvingades vi göra om det till ett system som bygger på att den underhållsskyldige betalar i förhållande till sin lön. Vänsterpartiet står fortfarande bakom dessa principer. Reglerna är enklare och har därför påtagliga fördelar. Men sedan systemet infördes har det visat sig att det finns påtagliga brister i det. En brist är att ärenden alltför snabbt fördes över till kronofogden. Denna brist åtgärdas nu. Kravet på delgivning var orimligt. Även det åtgärdas. Detta tycker vi är bra. Vi ser dock med stor oro på att alltfler underhållsskyldiga hamnar hos kronofogden med oöverstigliga skulder och betalningsanmärkningar som följd. En av anledningarna till att så många bidragsskyldiga finns hos kronofogden eller har anståndsskulder som växer är att underhållsstödets storlek fastställs efter senast taxerad inkomst. På initiativ av Vänsterpartiet uppmärksammade utskottet detta i budgetbetänkandet hösten 1997 och gav regeringen i uppdrag att i vårbudgeten återkomma med en lösning på problemet. Som modell angav riksdagen den s.k. CSN metoden, dvs. att den som har fått sin inkomst förändrad med minst 15 % skall få bidragsskyldigheten fastställd efter aktuell inkomst. Regeringen återkom inte i vårbudgeten, och nu i budgetpropositionen meddelar man att man inte har för avsikt att genomföra det förslag som riksdagen gett regeringen till känna. Ett motiv för detta är att det är orättvist mot dem som endast får 14 %, alltså inte 15 %, i inkomstförändring. Jag vill bara påminna regeringen om att det är minst lika orättvist för dem som tjänar en krona över socialbidragsnormen. Vi har flera sådana gränser i våra system. Det är ingen acceptabel ursäkt. De fäder som ringer och är upprörda över nuvarande system är fäder som har förlorat sina jobb och nu går på a-kassa. De får sin återbetalningsskyldighet baserad på den inkomst de hade när de jobbade. Nivån på a-kassan är 80 % av lönen upp till tak vilket gör att a-kassan maximalt blir cirka 12 700 kr i månaden. Det hade varit bra om regeringen åtminstone försökt att lösa detta problem såsom utskottet och riksdagen avsåg med sitt förslag. Tyvärr finns det ingen majoritet i utskottet för att ånyo ge regeringen till känna att det beslut som riksdagen fattade för ett år sedan faktiskt skall genomföras. Jag beklagar att så är fallet. Det är inte acceptabelt att riksdagens beslut inte genomförs. Nu har en ny proposition aviserats till våren. Jag förutsätter att regeringen då löser detta problem. Jag förutsätter också att regeringen tar hänsyn till alla de låginkomstfäder som genom att grundavdraget är så lågt får svårigheter att betala. Jag förutsätter vidare att vi får ett mindre stelt underhållsbidrag där kassan återfår sina befogenheter att t.ex. lägga upp avbetalningsplaner i stället för att man skall hamna hos kronofogden. Det nya systemet innebär också att föräldrarna får större möjlighet att i enighet bestämma om umgängesavdrag och umgängesresor. Föräldrarna skall också dela på kostnaden för umgängesresorna. Det är bra. Men det bygger faktiskt på att föräldrarna skiljs som vänner, och det brukar ju oftast inte vara vänskap och förståelse som är orsak till en skilsmässa. Det innebär att det måste till en lösning för de fäder som inte har råd, bl.a. på grund av hög återbetalningsskyldighet, att umgås med sina barn. För vissa föräldrar med låg lön och långa avstånd blir kostnaderna orimligt höga. Jag har tidigare talat om risken för att barn kan bli en klassfråga. Umgängesresorna är i dag en klassfråga. Vänsterpartiet ser det som oacceptabelt att föräldrar med låg inkomst inte skall kunna träffa sina barn. Vi anser därför att en umgängesförälder skall har rätt till två behovsprövade resor i månaden. Som ett första steg kan regeringen införa överklagningsrätt i socialtjänstlagen vad gäller umgängesresor. Fru talman! Jag yrkar bifall till Vänsterpartiets reservation 17 under mom. 32.
Fru talman! Familjefrågorna har haft en central plats i Kristdemokraternas politiska arbete alltsedan partiet bildades. Vi kommer även i fortsättningen att lyfta fram familjepolitiken som en huvudfråga på grund av den betydelse den har för hela samhällsbyggandet och framför allt för våra barn. Vi har nyligen högtidlighållit 50-årsdagen av FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna. Det är för mig ett sant nöje att erinra om vad som står i artikel 16: "Familjen är den naturliga och grundläggande enheten i samhället och äger rätt till skydd från samhället och staten." I barnkonventionen sägs bl.a. att konventionsstaterna ser på familjen som den grundläggande enheten i samhället och som den naturliga miljön, särskilt för barnens utveckling och välfärd. Enligt konventionen bör familjen ges nödvändigt skydd och bistånd så att den till fullo kan ta på sig sitt ansvar i samhället. Konventionen vill utöva påtryckning på medlemsstaterna att ge föräldrarna de förutsättningar som krävs för detta. Mot bakgrund av att Sverige undertecknat dessa konventioner bör vi fråga oss om den svenska staten lever upp till de förpliktelser vi har påtagit oss. Politiska förslag bör bedömas också utifrån de effekter de får för familjen. Familjer kan se ut på många sätt, och varje familjetyp måste få det stöd av samhället som den har behov av i just sin situation. Samhället måste i sitt stöd ha ett generöst förhållningssätt. Vi vet att barns uppväxtvillkor får effekter på lång sikt. Vi vet att normer och värderingar införlivas och får fäste under uppväxttiden. Att normförmedlingen fungerar bäst i en kärleksfull, nära relation är allmänt vedertaget. Därför kan besparingar och kortsiktiga vinster på familjestöd, förskola och skola få förödande konsekvenser på längre sikt. Redan nu kan vi se att de besparingar som har gjorts som drabbar barnen har negativa effekter. Stödet till familjerna gäller inte bara pengar. Det är också viktigt att familjen får sitt värde bekräftat, att föräldrar får veta hur viktiga de är för sina barn. Föräldrar vill nästan undantagslöst sina barns bästa. Perfekta familjer och felfria föräldrar finns inte. Desto viktigare är det att familjen är öppen, har gemenskap över generationsgränserna och kompletteras med sociala kontakter och nätverk. Fru talman! Det stöd som barnfamiljerna får i dag har uppenbara brister vad gäller rättvisa, valfrihet och god fördelningspolitik. Ur rättvisesynpunkt kan man konstatera att den som själv ordnar sin barnomsorg i egen regi eller genom att köpa tjänsten osubventionerat får mycket stora kostnader. Den kraftigt subventionerade offentliga barnomsorgen innebär att en stor grupp föräldrar gynnas på en annan grupps bekostnad. Genom att styra alla resurser till ett fåtal barnomsorgsformer har staten tagit över beslut som föräldrarna borde fatta. Ur valfrihetssynpunkt är det en brist att det familjepolitiska stödet inte medger fler alternativa barnomsorgsformer och att föräldrarnas omsorg inte får samma stöd som samhällets. Vi anser att det bör finnas en mångfald av driftsformer inom barnomsorgen. Det ger en reell valmöjlighet för föräldrar. Såväl kommunala som privata alternativ bör hålla god kvalitet. Ur fördelningssynpunkt kan man kritisera att barnomsorgssubventionerna i stor utsträckning tillfaller redan resursstarka hushåll. Vi har tittat på bostadsbidraget. Det har försämrats under senare år. Vi föreslog i vårt budgetförslag att barnbidraget sänks till 700 kr och att de resurser som då frigörs används till en höjning av den barnrelaterade delen av bostadsbidraget just för att gynna resurssvaga familjer. Föräldrapenningen är lägre ju sämre ekonomisk situation kvinnan har innan hon får barn, och den är mycket hög för välavlönade kvinnor. Garantibeloppet i föräldraförsäkringen är i dag 60 kr. Vi tycker att det vore befogat att höja det till 120 kr. Vi vill också återinföra två kontaktdagar per år för barn upp till 12 år. Det här är detaljer i det system som behövs för att stödja och hjälpa barnfamiljer. Vi anser också att den sjukpenninggrundande inkomsten skall beräknas på snittinkomsten under de två senaste åren och att skattepliktiga inkomster och semesterersättning också skall ingå i beräkningsunderlaget för den sjukpenninggrundande inkomsten. Nu har vi av vårt statsråd, Maj-Inger Klingvall, fått veta att det så småningom kommer en proposition om SPI. Det välkomnar vi. Många undersökningar visar att föräldrar, både mammor och pappor, skulle vilja ägna mer tid åt barnen när de är små. En jämnare fördelning mellan förvärvsarbete och omsorg om barnen skulle medföra flera positiva effekter för familjen och samhället. I dag är det mest välbeställda familjer som kan välja den barnomsorg som passar barn och föräldrar bäst. För de flesta barnfamiljer är tid tillsammans den stora bristvaran. Vi kristdemokrater arbetar för att hitta modeller på det familjepolitiska området som underlättar för föräldrar att få mer tid till barnen. Vi föreslår i vår motion att vårdnadsbidraget återinförs och kopplas till rätten att vara tjänstledig i tre år. Alla föräldrar skall vara berättigade till ett vårdnadsbidrag på 10 % av basbeloppet per månad och barn från ett till tre år. Det skall vara skattepliktigt och avdragsgillt för kostnader upp till bidragsbeloppet. Ett vårdnadsbidrag skulle skapa större rättvisa och större valfrihet för barnfamiljerna. Det skulle välkomnas av barnfamiljer. Regeringens besparing på underhållsstödet har satt hård press på vissa barnfamiljer. Grundavdraget sattes så lågt som 24 000 kr trots att det i det förslag som låg till grund för propositionen föreslogs 48 000 kr. Redan då hade kristdemokraterna farhågor om nivån på grundavdraget och farhågorna har bekräftats - bl.a. av kronofogden. Vi anser därför att grundavdraget borde höjas till 48 000 kr. Vi har också uppmärksammat att den lilla grupp föräldrar som får barn genom internationell adoption har mycket stora omkostnader för detta. Bidraget är nu 24 000 kr, men vi föreslog en höjning till 50 000 kr, då kostnaden nästan är den dubbla. Vi har i reservation 12 redovisat vår syn på familjepolitikens inriktning, vilken jag yrkar bifall till. I övrigt står vi bakom våra reservationer.
Fru talman! Jag skulle, liksom de andra i kammaren, vilja få reda på några saker från Fanny Rizell och Ni vill sänka bidraget till kommunerna kraftigt. Samtidigt vill ni införa en andra karensdag i sjukförsäkringen. Och sedan säger ni att ni tycker att det nuvarande familjepolitiska systemet är dåligt ur fördelnings och valfrihetssynpunkt. Jag undrar vilka det är som Fanny Rizell tycker gynnas. Vilka personer är det som får valfrihet med ert system, när ni går in och kraftigt sänker bidragen till kommunerna och när ni vill införa en andra karensdag och ett vårdnadsbidrag?
Fru talman! Ett vanligt knep politiker emellan när man skall bedöma vad vi vill göra och inte vill göra är tyvärr att dra upp en sak. Men man måste se till helheten. Hur mycket kommunerna får att röra sig med enligt vårt budgetförslag innebär inte en minskning av pengarna. Med vårt förslag får kommunerna en bättre sits än med regeringens förslag. Vårt förslag om karensdagen är inte hundraprocentigt bra - det har jag sagt hela tiden - men det är bättre att vi som är relativt friska betalar än att de som är mycket sjuka betalar. Den tredje frågan som ställdes har jag glömt, men jag får återkomma till den om den upprepas.
Fru talman! Det sista som handlade om den andra karensdagen förstod jag inte riktigt - att det är bättre att vi som är relativt friska får betala mer än de som är relativt sjuka. Karensdagen gör väl ingen skillnad på om man är relativt frisk eller relativt sjuk? Jag hängde inte riktigt med i detta. Jag delar Fanny Rizells uppfattning om att man skall försöka se till helheten, och jag försökte verkligen inte ta till några knep. Jag försöker förstå vad Kristdemokraterna vill. För mig handlar helheten om just att man tar hänsyn till individen. Det har visat sig att i det generella välfärdssystem som vi har i Sverige har familjepolitiken faktiskt lett till att kvinnor har kunnat gå ut på arbetsmarknaden och söka sin egen försörjning och att de förhoppningsvis också så småningom kan tjäna ihop till sin egen pension. Jag kan inte se på vilket sätt t.ex. ett vårdnadsbidrag skulle gynna kvinnor när det gäller pensionssystemet eller på något annat sätt skulle bidra till kvinnors egen försörjning.
Fru talman!

Vi vill att stödet skall utformas så att det passar alla familjetyper, och vi vill överlämna ansvaret till föräldrarna att själva bestämma över sin tid.

Stödet skall ha enklare regler och ge föräldrarna trygghet att kunna planera sin egen tid och sin egen ekonomi. Centerpartiet vill förnya välfärden genom att förstärka grundtryggheten. Vi vill stärka och stödja familjerna. Vi vill förnya familjestödet och ge familjen ett barnkonto som den själv kan disponera. Det ger familjen, oberoende av hur den ser ut, större möjligheter att skapa en trygghet med utgångspunkt i de omgivande förutsättningarna. Om föräldrarna får större möjlighet att välja barnomsorg och styra över sin egen tid blir också barnen tryggare. Centerpartiets förslag om barnkonto är en utbyggnad av vår tidigare modell med vårdnadsersättning och som infördes under fyrpartiregeringens tid. Ersättningen var en uppskattad ersättning till föräldrar med mindre barn men hade inte den flexibilitet och valfrihet som många efterfrågar. Det nuvarande familjestödet under förskoleperioden är starkt relaterat till och ekonomiskt gynnsamt för dem som har haft möjlighet att förvärva en god inkomst före barnets födelse. För att få en föräldrapenning som är högre än garantinivån krävs att man har varit försäkrad för en sjukpenning i minst 240 dagar i följd. Det innebär att t.ex. den som just har avslutat högskoleutbildning inte får mer än 60 kr per dag i föräldrapenning, medan den som är höginkomsttagare får nästan det tiodubbla. Med dagens förvärvsmönster där många väljer att starta ett eget företag, har tillfälliga anställningar eller projektanställningar leder det stelbenta regelsystemet till stor osäkerhet för många föräldrar. Familjer med knappa ekonomiska marginaler känner en ständig oro över att tid och pengar inte skall räcka till. Barnens start i livet skall ge bra förutsättningar oavsett tjockleken på föräldrarnas plånbok. En tredjedel av alla ensamstående föräldrar är i dag beroende av socialbidrag. Med vårt förslag räknar vi med att andelen som tvingas att söka socialbidrag minskar. Samhällets stöd till barnfamiljerna bör fördelas mer jämlikt, så att alla familjer får ungefär samma förutsättningar. Dagens föräldraförsäkring är omgärdad med många regler som begränsar föräldrarnas valmöjlighet att själva disponera sin tid med barnen. Centerpartiet anser att föräldrar är mogna att själva bestämma över sin tid och planera sin egen ekonomi. Dagens familjestöd kräver en omfattande byråkrati eftersom det är relaterat till inkomsten och till tiden: en fjärdedel, hälften - alltså 50 % - eller heldagar. En betydande andel av försäkringskassans administration används till att sköta föräldraförsäkringen. Barnkontot minskar byråkratin. Vid barnets födelse får föräldrarna ett effektivt konto med 250 000 kr som de kan disponera genom månadsvisa uttag under barnets förskoleår. Föräldrarna har möjlighet att välja hur de vill disponera sin föräldraledighet - stöd till konsumtion eller till den som man vill anlita för barnomsorg. Summan på kontot minskar efterhand som man utnyttjar barnkontot. Föräldrarna avgör alltså själva hur de vill använda sin föräldraledighet. Enbart kontots ekonomiska begränsningar avgör hur eventuell föräldraledighet skall disponeras. Det blir möjligt att förkorta arbetstiden, vara hemma på heltid eller skjuta upp föräldraledigheten tills barnet är fyra-fem år. Föräldrar skall ges större möjligheter att själva styra över omsorgen om sina barn. Det är familjens liv som skall styra statens stöd, inte statens stöd som skall styra familjens liv. Centerpartiet anser att kommunernas och statens roll skall vara att skapa förutsättningar för olika barnomsorgslösningar. Det är föräldrarnas val som skall avgöra barnomsorgsutbudet. Vi anser att föräldrarollen måste tydliggöras så att det klart framgår att det i första hand är föräldrarna som har ansvaret för sina egna barn. De föräldrar som behöver stöd och hjälp i föräldrarollen skall få det. Vi vill att stödet utformas så att det passar alla familjetyper, och vi vill överlämna ansvaret till föräldrarna att själva bestämma över sin tid. Statens familjepolitiska stöd skall i högre grad fördelas direkt till familjerna och fördelas lika mellan barnen. Centerpartiet anser att regeringen bör återkomma med ett förslag till ett samlat familjestöd för rättvisa och valfrihet. Vi föreslår därför ett barnkonto som får användas tills barnet fyller sex år. Jag har tidigare nämnt hur stort beloppet skulle vara. Det här föräldrastödet blir rättvist eftersom det är lika för alla barn. Dessutom ger det föräldrarna en stor valfrihet. Man skall också kunna få avdragsrätt för barnomsorgskostnader. Föräldrar skall inte pressas ekonomiskt att avstå från förvärvsarbete. Förslaget bygger på att barnomsorgskostnaden är avdragsgill, vilket gör att det inte blir inlåsningseffekter. Föräldrarna måste få känna trygghet i att vara välkomna på arbetsmarknaden. Det måste vara möjligt att förena förvärvsarbete och detta med att ha mer tid för barnen. Sedan har vi ett förslag vad gäller detta med mamma respektive pappamånad. Vi vill stimulera föräldrarna att ta ansvar för hem och familj. Den mamma och pappamånad som fyrpartiregeringen införde har gett tydliga signaler till fäder att öka sin tid med barnen. Fortfarande är skillnaden stor mellan kvinnors och mäns tid och ansvar när det gäller att vara tillsammans med sina barn. Barn behöver verkligen kontakt med båda sina föräldrar och det vill vi stimulera genom en mamma och pappamånad utöver barnkontot. Ersättningen skall vara 90 % av respektive förälders sjukpenninggrundande inkomst. Vidare vill vi återinföra kontaktdagarna. Det handlar om att föräldrarna aktivt engagerar sig i valet av förskola och skola för barnen. Det är viktigt att de får möjligheter att delta i och engagera sig i sina barns skolgång. Därför föreslår vi kontaktdagar för barn i åldern fyra-tolv år. Med detta yrkar jag, fru talman, bifall till våra reservationer nr 13 och 16.

Fru talman! Birgitta Carlsson tog upp frågan om barnkonto. För en del år sedan infördes ju i detta hus någonting som från de dåvarande borgerliga partierna förespeglades vara något av en tulipanaros när det gäller att lösa vissa problem inom familjepolitiken. Vi har alla en mängd olika erfarenheter i livet. Jag representerar en kategori i samhället som de facto har haft många barn att föda upp. De barnen har i sin tur varit med om att öka nativiteten i det här landet. I min familj är födelsetalet betydligt högre än riksgenomsnittet på 1,5 barn. Men ingen i denna bekantskapskrets har över huvud taget haft någon som helst nytta av just den form av familjepolitik som de borgerliga partierna förespråkar. Ingen av dem har egentligen över huvud taget upplevt det vi här talar om som någon form av alternativ till en mer traditionell socialdemokratiskt och vänsterpartistiskt inriktad familjepolitik. Jag kan inte se att ens det här förslaget på något sätt förbättrar eller förändrar i förhållande till de tidigare experiment som de borgerliga partierna genomförde.
Fru talman! Ja, det råder nog ingen tvekan där. Vi rör oss i olika bekantskapskretsar. Men otroligt många av de människor som jag träffat har varit väldigt nöjda med och glada över vårdnadsbidraget. När man diskuterar det barnkonto som vi nu föreslår och som får användas för familjen från det att barnet föds till dess att barnet är sex år - där förs alltså samman föräldraförsäkring, barnbidrag och vissa kostnader som i dag gäller kommunerna - är det många som menar att det här skulle vara ett bra alternativ för dem. De här personerna skulle väldigt gärna vilja vara hemma men de anser sig inte i dag ha råd med att ge mer av sin tid till sina barn medan dessa är små. Den tiden går ju så oerhört fort. Jag kan garantera att det är väldigt många som är nöjda med att kunna ge mer av sin tid till sina egna barn.
Fru talman! Ja, om man enbart rör sig i kretsar av människor som sedan tidigare har en mycket god ekonomi är det givetvis så. Kanske har de en mängd pengar på banken. För den gruppen är det här naturligtvis ett välkommet tillskott. Men för alla oss andra som inte lever i den situationen är det här nästan att betrakta som en fjärt i den ekonomiska tillvaron i stort.
Fru talman! När det gäller ekonomin bland människor i de kretsar där jag rör mig finns det, vill jag påstå, en väldigt stor blandning och det har inte just med nämnda bit att göra. Många av dem som uttryckt önskemål om att kunna få vara hemma mer är unga människor med ganska betydande studielån men som ändå tyckt att det är oerhört viktigt att, om möjligheten hade funnits, kunna vara hemma under en lite längre period. Det gäller dock inte bara möjligheten att vara hemma, utan det gäller också att få en större rörlighet - att kunna använda de här pengarna på det sätt som man själv bestämmer. Det handlar om att kunna gå ned i arbetstid och om var man vill kunna köpa den barnomsorg som man själv vill ha. Det här är ju inte bara tänkt för att man skall kunna vara hemma med egna barn, utan det är tänkt att det skall vara en stor frihet för barnfamiljerna att själva avgöra hur de vill lösa sin barnomsorg.

Fru talman! Utgångspunkterna för en socialliberal familjepolitik är att den inriktas så att den främjar såväl valfrihet för föräldrarna och familjerna som jämställdhet mellan könen. Inslagen i en sådan familjepolitik blir därför en bra föräldraförsäkring, hyggliga barnbidrag och småbarnstillägg för barn som är mellan ett och tre år gamla. Det som kan konstateras beträffande bl.a. dagens betänkande och sett till barnfamiljernas situation är att barnfamiljerna har drabbats hårt av 90-talet ekonomiska problem. Möjligen har barnfamiljerna drabbats hårdare av den allmänna utvecklingen än någon annan grupp. I dagens betänkande konstateras att barnfamiljerna ekonomiskt i dag, 1998, har det sämre än de hade 1991. I olika sammanhang, bl.a. i dagens debatt, diskuteras frågan om det låga barnafödandet, som säkert har ett samband även med detta. Det har i stor utsträckning också samband med arbetslösheten och osäkerheten om att kunna få och behålla ett arbete. Att under en längre tid ha ett lågt barnafödande är enligt min mening ett underbetyg till ett samhälle. Det tyder på att finns sådan brister i hur samhället är organiserat att många potentiella föräldrar väljer att låta bli att skaffa barn. Det har på lång sikt också betydelse för pensionssystem m.m. Ulla Hoffmann nämnde i sitt inlägg att nya befolkningsprognoser om ett lågt barnafödande, lång medellivslängd, sänkt nettoinvandring etc. innebär problem för det nya pensionssystemet, och så är självklart fallet. Dock kan det i sammanhanget påpekas att det hade varit ett ännu större problem om man hade behållit det gamla pensionssystemet, det system som Ulla Hoffmann vill behålla. Pensionssystemet kan påverkas i olika hög grad av den typen av demografiska faktorer beroende på hur de byggs upp. Fru talman! Vi har lagt fram förslag om höjda barnbidrag. Det vill vi ha i stället för den tillfälliga sänkning av skatten för låg och medelinkomsttagare som regeringen har föreslagit. Jag skulle gärna vilja höra från socialdemokraternas företrädare - inte heller på detta område kan vi diskutera med socialförsäkringsministern - Mariann Ytterberg om det är bättre att genomföra en tillfällig sänkning av skatterna eller om de är bättre att hjälpa de barnfamiljer som enligt utskottets egna beräkningar fortfarande har en ekonomisk standard som i genomsnitt är lägre än den var 1991. Vi har tillsammans med Centerpartiet också föreslagit att man skall höja ersättningsnivån vid de s.k. mamma och pappamånaderna till 90 %, dvs. att återställa den nivå som gällde tidigare. Skälet bakom detta är naturligtvis att vi tror att en sådan signal skulle göra det möjligt och önskvärt för många fäder att ställa upp och ta ut en del av föräldraledigheten. Ett stort problem för många barnfamiljer är de oerhört höga marginaleffekter som de får om de på något vis försöker att förbättra sin ekonomiska standard på legalt sätt. Om någon av makarna bestämmer sig för att arbeta mer eller för att byta till ett jobb som ger högre inkomster är det många gånger ekonomiskt nästan meningslöst. Det beror på att olika system samverkar, alltifrån skattesystemen till bidragssystemen och de inkomstrelaterade avgifterna. I det här fallet handlar det om den vanliga skatten, om bostadsbidraget som sjunker när inkomsterna stiger och om dagistaxor som stiger i samband med att inkomsten stiger. Det innebär att det perversa resultatet blir att många barnfamiljer med någorlunda normala eller t.o.m. med låga inkomster kan ha marginaleffekter på 75-80 %, alltså långt högre än vad ensamstående ungkarlar har. Vi har föreslagit - men vi har inte fått gehör för det i utskottet - att man skall göra en bred utredning av dessa marginaleffekter i syfte att få en bättre bild av hur det ser ut. Vår förhoppning är naturligtvis att den skall leda fram till åtgärder på den här punkten. Fru talman! Här har jag noterat att det är flera socialdemokratiska ministrar som under hösten har gjort uttalanden på temat att man önskar att gå från ett selektivt stödsystem till ett mera generellt stödsystem för barnfamiljer. Det är förstås nödvändigt att göra om man vill minska marginaleffekterna. Det finns ingen annan metod för detta än att gå från ett selektivt till ett mera generellt system. Det skulle vara intressant att höra från Mariann Ytterberg om det handlar om en omsvängning från socialdemokraterna i riktning mot en insikt om att vi måste gå mot mera generella stödsystem. En annan punkt som finns med under detta utgiftsområde är frågan om underhållsstödet. Man kan konstatera att den förändring av underhållsstödet som ägde rum för några år sedan har blivit ett fiasko, ett fiasko i den meningen att besparingen för det allmänna har blivit långt mindre än vad som har sagts. Första året handlar det om en differens på långt över hälften, om jag minns rätt. Det belopp som det handlar om är alltså över 600 miljoner kronor fel i jämförelse med den reform som regeringen föreslog riksdagen. Dessutom har denna reform drabbat många väldigt hårt. Det beror bl.a. på två saker som redan har nämnts i dagens debatt. Den ena saken är att pengarna drivs in redan vid en inkomstnivå som ligger långt under socialbidragsgränsen, dvs. en inkomstnivå på 2 000 kr i månaden, vilket naturligtvis leder till konkreta problem. Den andra saken är sättet på vilket man fastställer belopp i förhållande till tidigare inkomster. Det är väl alldeles klart att man har misslyckats på den här punkten. Vi får se om regeringen kan åstadkomma någonting bättre. Nu har man utlovat att återkomma under våren, men spåren förskräcker. Fru talman! Jag vill yrka bifall till två reservationer. Det gäller reservation nr 14, som rör den allmänna inriktningen av familjepolitiken, och reservation nr 15, där vi och Centerpartiet vill ha ett förslag om en höjning till 90 % när det gäller mamma och pappamånaden.

Fru talman! Det tycks vara missförståndets dag i dag när det gäller Bo Könberg och mig. Vi pratar förbi varandra. Jag är fullständigt medveten om att oavsett vilket pensionssystem vi har utgör ett lågt barnafödande en stor risk, eftersom det innebär att allt färre skall försörja alltfler. Det var inte så jag sade, utan jag ställde mitt hopp till de demografiska siffror som Pensionsgruppen har fått ta del av och till att ni som är så drivande i denna grupp skall kunna se till att få i gång den debatt som är nödvändig om orsaken till att kvinnor i Sverige i dag inte föder barn.
Fru talman! Det är bra om vi kan reda ut så många missförstånd som möjligt så att vi kan ha diskussioner om reella skillnader mellan personer och partier. Det är alldeles utmärkt om vi kan vara överens om att denna effekt gäller alla pensionssystem. Det vore ändå bättre om vi också vore överens om att det i synnerhet gäller det pensionssystem som Ulla systemet, jämfört med det nya systemet som i flera avseenden anpassas till förändringarna. I övrigt är det en uppgift för oss alla som är angelägna om att vi skall ha ett familjevänligt och barnvänligt samhälle, att vi skall försöka att argumentera på olika vis för att ett sådant skall bli verklighet. Ett argument - inte det viktigaste kanske, men det är stort - är att det är bra för de äldre generationerna att det finns några som kan betala deras pensioner.
Fru talman! I och för sig önskar jag inget högre än att vi skulle kunna ha en ny pensionsdebatt, men det är inte det som är syftet med det här. Vi är överens i den frågan. Såvitt jag kan se är vi också överens om att vi måste ta reda på vad som är orsaken och försöka att komma med åtgärder. Det tycker jag också är positivt. Det är bra att kristdemokraterna stöder det särskilda yttrande som vi har avgett där vi föreslår en utredning som ser på vilka orsakerna kan vara till att kvinnor i Sverige föder färre barn. Det hade varit bra om vi där hade kunnat få stöd från Folkpartiet. Jag tror nämligen att det är viktigt för jämställdheten mellan könen och också för det generella välfärdssystemet. I det fallet har Bo Könberg i princip liknande åsikter om hur våra socialförsäkringssystem skall se ut. Jag ser fram emot att Pensionsarbetsgruppen sätter i gång och kanske startar en diskussion, och vi kommer gärna att haka på den.

Fru talman! Under 1900-talet har den s.k. marknaden i alltför många fall fått diktera villkoren för vår inhemska ekonomiska politik. Det har inneburit snabba ekonomiska förändringar för människor i vårt land som drabbar familjens innersta kärna och dess försörjningsmöjligheter. Människor kan alltmer sällan påverka den egna situationen, och det leder till stress, osäkerhet och förödmjukelse. Relationerna inom en familj påverkas starkt, och barnen blir de stora förlorarna. En del av de barn som bråkar och är aggressiva kanske egentligen reagerar helt normalt på en omöjlig situation. Tyvärr är det inte så allmänt vedertaget som det låter här i kammaren att barn behöver tid. Det är samhällsekonomiskt olönsamt med en barnfientlig politik, och man kommer att få betala med många års eftersläpning och med delvis mycket obehagliga resultat. Vi i Miljöpartiet är övertygade om att det som är bra för barn är bra för hela samhället. Vi är övertygade om att en politik för barnens bästa är en förutsättning för att bygga ett ekologiskt, socialt och demokratiskt hållbart samhälle. Att rena marknadskrafter styr utvecklingen är oacceptabelt. Marknaden tar inget samhällsansvar, visar ingen social solidaritet och ser barnen snarare som konsumenter av varor än som hela individer med rätt till trygghet och utveckling. Då barnen är de som drabas hårdast av familjernas försämrade ekonomi och ökade sociala klyftor, anser vi att en ny låginkomstutredning vore aktuell för att klargöra situationen. Vi är glada över att samarbetet med regeringen leder till att Sverige äntligen skall få se barnkonsekvensanalyser vid politiska beslut. Vi tror att det är ett bra steg på vägen till att nå ett barnvänligt samhälle. Ett bra välfärdssystem som omfattar alla är det bäst fungerande fördelningspolitiska instrumentet, och det kallar vi social hållbarhet. Framför allt bör de som bäst behöver stödet gynnas mest. Detta blir särskilt tydligt på familjepolitikens område. Miljöpartiet stöder regeringens avsikt att för riksdagen lägga fram förslag som innebär en höjning av barnbidraget. Miljöpartiet föreslår också en analys och utvärdering av konsekvenserna av ett höjt och beskattat barnbidrag inom samma kostnadsram. I vårt förslag till nytt socialförsäkringssystem vill vi att ersättningen i föräldraförsäkringen under de första tolv månaderna fr.o.m. år 2000 skall vara 85 % på inkomster upp till 4,2 basbelopp och för inkomstdelar därutöver 40 %. Detta medför sammanlagt en besparing om 220 miljoner kronor per år på föräldraförsäkringen. Vi anser även att taket i föräldraförsäkringen bör sänkas till 6,5 basbelopp. Ca 40 000 föräldrar erhåller varje år ersättning från föräldraförsäkringen på enbart garantinivå. Denna har under många år legat kvar på 60 kr per dag. Dessa föräldrar, som till 99 % är kvinnor, är unga, studerande eller nyanlända invandrare eller flyktingar som genom försäkringens arbetslinje inte kunnat kvalificera sig för en högre ersättning. Miljöpartiet anser att föräldraförsäkringen bör innehålla ett högre mått av grundtrygghet, och vi föreslår därför en höjning av garantinivån till 180 kr per dag. För att delvis finansiera vårt förslag till ökad grundtrygghet i föräldraförsäkringen vill vi avskaffa de 90 dagar med ersättning enligt enbart garantinivå som finns i försäkringen i dagens system. Vi vill införa en lagstadgad rätt för föräldrar att vara lediga i sammanlagt 18 månader. Miljöpartiet anser att regeringens lag om underhållsstöd är ett steg i rätt riktning. Dock har en stor grupp underhållsskyldiga föräldrar drabbats hårt av de nya reglerna och tvingats ansöka om uppskov med betalningen av underhåll. Det betyder, som så många har sagt tidigare här i kammaren, att lagen åtminstone inte ännu blivit den samhällsekonomiska besparing som regeringen hade hoppats på. Det här har vi skrivit om i vår budgetmotion men missat som hemställanspunkt. Vi kan dock lösa problemet genom att rösta för Ulla Hoffmanns och Carlinge Wisbergs reservation nr 17 under mom. 32. Jag kan medan vi talar om underhåll passa på att slå ett slag för arbetstidsförkortning. Förutom att Miljöpartiet menar att en arbetstidsförkortning ger mera jobb är det den allra bästa reformen för barn. Miljöpartiet välkomnar den arbetsgrupp inom Regeringskansliet som avser att fortsätta analysarbetet beträffande underhållsstödet, och vi föreslår att man i denna analys även tar i beaktande orsaken till att så många barn har särlevande föräldrar. Många blivande föräldrar hade inte tänkt "att det skulle bli så här". Utveckling och förstärkning av förebyggande insatser behövs, såsom samtal på mödra och barnavårdscentralerna, föräldragrupper, pappagrupper, mammagrupper och familjerådgivning. Med detta lilla upprop om förebyggande åtgärder vill jag avsluta mitt tal om utgiftsområde 8 och tacka för mig, fru talman!
Fru talman! Jag har begärt replik när det gäller ett ämne som liknar det som Kerstin-Maria Stalin och jag har talat om tidigare under dagen, nämligen att den s.k. grundtryggheten i Miljöpartiets satsning såvitt jag förstår ofrånkomligt måste leda till ökade marginaleffekter. Det är väl uppenbart att det gäller i fallet den sänkta föräldraförsäkringen. Jag förmodar att man inte vill sänka avgiften för dem som skall få mindre förmåner, utan det är väl även där fråga om ett större skatteinslag med ökade marginaleffekter och vidgade skattekilar. Samma sak gäller väl rimligen också förslaget om att man vill ha ett, till skillnad från vad som gäller nu, beskattat barnbidrag. Nästan alla andra partier - möjligen t.o.m. alla - är anhängare av det nuvarande systemet med barnbidrag, men Miljöpartiet vill ha ett beskattat barnbidrag, som också det leder till ökade marginaleffekter. En intressant fråga i sammanhanget, som jag inte riktigt har klart för mig, är på vilket sätt det skall beskattas. Vilken av makarna är det som skall anses vara förälder och ha rätt till barnbidraget? Är det maken med högsta inkomsten eller maken med den lägsta inkomsten, eller skall de dela på det? När skall denna beskattning inträffa? Skall det ske efter det att bostadsbidraget är avtrappat eller medan dagistaxorna fortfarande räknas upp, eller i slutet på allt detta? Det vore intressant att få höra det.
Fru talman! Hur det skall beskattas kan jag inte svara på nu, utan jag skall be att få återkomma till det. Jag vill i övrigt ge samma svar som förut, att det som har att göra med pengar hänger ihop. Det stora paket som vi föreslår innehåller ett alldeles speciellt sätt att se på socialförsäkringar.
Fru talman! Jag är helt överens med Kerstin Maria om att det är ett speciellt sätt att se på socialförsäkringar. Möjligen kan man t.o.m. säga att det är mycket speciellt, eftersom det handlar om att socialförsäkringarna inte skall vara försäkringar. Det handlar ju om att ta bort så mycket som möjligt av försäkringsinslagen och göra någonting annat av dem. Det vore bra om man från Miljöpartiets sida i fortsättningen talade om dem som någonting annat än socialförsäkringar. Jag vet inte vad de skall heta då, men det blir inte speciellt mycket av försäkringar kvar, eftersom ni vill ta bort försäkringselementen.
Fru talman! Det är behandlat under den här rubriken och kallas därför för försäkring, men det är fråga om ett alldeles speciellt grundtrygghetssystem.

Fru talman! Vi diskuterar nu utgiftsområde 12, som handlar om ekonomisk trygghet för familjer och barn. Vi har hört partiernas olika förslag och synpunkter på regeringens budgetförslag. På många punkter är vi ense, och på en del skiljer vi oss åt. Jag kommer att beskriva vår syn på familjepolitiken och på så sätt visa varför vi yrkar avslag på motionerna. Det sker i en del fall av ideologiska skäl och i några fall därför att vi just nu helt enkelt inte har pengar. Vi bedriver en välfärdspolitik som kallas den svenska modellen eller egentligen den nordiska modellen. Det är inte bara vi socialdemokrater som står bakom denna generella välfärdspolitik; det har vi upptäckt här. Den innebär att alla är med om att finansiera och att vi alla också har del i förmånerna. Med tanke på vad som har skrivits i tidningarna den senaste tiden skulle jag vilja säga att ryktet om den generella välfärdspolitikens död är betydligt överdrivet. Denna modell innebär en omfördelning mellan perioder i livet - från tider när vi är friska till när vi är sjuka, från tider med arbete till när vi är arbetslösa och från vår aktiva tid till när vi blivit pensionärer. Men vi fördelar inte bara över livscykeln, utan vi fördelar även mellan individer. Den som är frisk bidrar till den som är sjuk, och den som är ung till den som är gammal osv. Vi sprider alltså risk över både tid och mellan individer, och inte minst är solidaritetsperspektivet väldigt viktigt. Då menar vi att välfärdspolitiken skall omfatta hela folket och både ge förmåner åt och finansieras av låg och höginkomsttagare. På så vis, brukar vi säga, alstrar välfärdspolitiken sitt eget stöd. Att rikta offentliga resurser enbart till den del av befolkningen som på grund av arbetslöshet, handikapp eller andra omständigheter inte kan klara sig leder till en sämre fördelning och minskat stöd. Här har internationell erfarenhet och forskning visat att selektiv välfärdspolitik leder till inlåsning, fattigdomsfällor och ger fler fattiga äldre och fler fattiga barn samt ett minskat stöd hos medborgarna. Vi fick en FN-rapport i slutet av september, strax före valet, där man visar att vi i Norden har lägst antal fattiga i EU. Det finns två vanföreställningar om välfärdspolitik. Den ena är att det krävs en mycket progressiv beskattning för att nå en hög grad av utjämning. Men om man finansierar välfärdspolitik med proportionell skatt och samtidigt ger hushållen lika stora transfereringar oavsett inkomst, då får vi en stark inkomstutjämning. Till den andra vanföreställningen hör att stöd som enbart riktas till de fattiga ger mest utjämning. Men en selektiv välfärdspolitik, riktad enbart till dem som behöver, leder till mer byråkrati och blir dyrare att administrera, det kränker integriteten och inbjuder till fusk och manipulation. Det är därför vi hellre vill ge barnbidrag till alla framför en ökning av hyresbidraget, även om det i och för sig kan vara intressant. Det här är ett av skälen till att vi inte vill behovspröva barnbidraget. Vi vill också införa maxtaxa på dagis - detta för att behålla legitimiteten i systemet. Det är därför som vi vill att den som har hög lön och betalar mycket skatt också får ut mer i den inkomstrelaterade föräldrapenningen. Det ligger naturligtvis nära till hands att styra över och behovspröva i högre grad när vi har haft så här dåliga tider och sett hur många har drabbats och farit illa medan vi sanerat budgeten. Samtidigt visar det sig också att svenska folket har större förtroende för de generella bidragen än för de behovsprövade. Man kan alltså inte lätt fuska med barnbidrag: antingen har man barn eller också har man det inte. När det gäller vårdnadsbidraget är jag inte så entusiastisk som Fanny Rizell. Jag är tveksam till hur det slår när det gäller rättvisan i detta. Men gemensamt är ändå att vi vill göra det bra för barnfamiljerna. Jag ser hur pass mycket det kostar, 4 miljarder, och nu har vi inte dessa 4 miljarder. Om jag vi fick välja skulle jag föredra att förlänga föräldraförsäkringen, framför allt garantinivån som legat på samma nivå i 15 år. Det handlar som sagt om att det kostar så mycket pengar. Bo Könberg frågade om skatter gentemot barnbidrag. Det är i dag man skall börja överlägga om skatter. I mitt anförande har jag utvecklat hur vi ser på den generella välfärden och skatter. Det motsäger lite grann det som Moderaterna säger om att pengarna går till bidrag, att vi får rundgång i systemet och att man skall kunna leva på sin lön. Men vi omfördelar i samhället. Det är svårt att svara så här direkt om jag skulle föredra att höja barnbidraget framför att sänka skatter för låg och medelinkomsttagare. Det är lite marigt att föregripa överläggningarna. Jag avstår, för jag har inte tänkt över det riktigt, om jag skall vara ärlig. Vi får se vart det leder. Det vi har gemensamt är att vi vill att det skall bli bra för barn och föräldrar. Det låga barnafödandet är också ett bekymmer. Jag tror att barnafödandekullarna är också inne i en långkonjunktur. Jag tror att 70 talisterna var få, och det avspeglar sig naturligtvis. Vi förutsätter att regeringen följer den här frågan noga utan att vi gör en utredning. Avlsutningsvis vill jag säga att den viktigaste förutsättningen för en god välfärd är statsfinanser i balans och en minskad arbetslöshet. Med sådana problem tror jag inte att det spelar så stor roll vad vi har för modell. Jag yrkar härmed bifall till hemställan i utskottets betänkande och avslag på motionerna.
Fru talman! Mariann Ytterberg talar väldigt väl om den generella välfärden och menar att stödet till familjerna i stort sett skall vara generellt. Om någonting var generellt var det vårdnadsbidraget. Det gick till alla familjer. Det borde vara en väldigt bra metod att pröva. Mariann Ytterberg säger att hon är väldigt tveksam därför att det är oprövat och osäkert. Men dock var det ett stor andel av familjerna som använde sig av det här - jag har inte procentsatsen i huvudet. Det var förvånansvärt många som på den korta tiden hann pröva det och som tyckte att det var bra. Jag beklagar djupt, och det borde i så fall Mariann Ytterberg också göra, att det fick en så kort livslängd. Socialdemokraterna ville till varje pris ta bort det. Vi kunde ha fått pröva det lite till och få veta ännu mer vad föräldrarna tyckte om det systemet, utvärdera det och också se hur det fungerade. Detta trots att det var ett så lågt belopp, alldeles för lågt. Det vi har föreslagit nu i vår motion är 10 % av basbeloppet, som skulle bli 3 640 kr. Det skulle ge en helt annan möjlighet, och det skulle innebära ett helt annat sätt att använda det. Man skulle kunna köpa deltidsbarnomsorg osv. Det finns andra sätt att formulera det här som skulle göra det mycket effektivt. Vårdnadsbidraget är generellt, rättvist och beskattat, vilket innebär att den som har hög lön betalar mer i skatt. Det är ur många synpunkter alldeles idealiskt. Jag tycker att det vore värt att pröva det igen.
Fru talman! Hur generellt det är kanske vi kan diskutera. Det är beskattat också, som Fanny Rizell säger. Men det är en stor kostnad. Är man lågavlönad eller arbetslös kan man alltså inte leva på det här. Jag tycker inte att det systemet är att föredra. Vi har diskuterat frågan både i valrörelsen och här i kammaren många gånger. Det är inte så att jag tycker att vårdnadsbidrag är jättebra. Jag tror att vi för de pengarna i stället skulle kunna ge längre föräldraledighet eller få höjt garantibelopp.
Fru talman! Nej, man kan inte leva på det helt. Det kanske inte är många som kommer att försöka göra det heller. Vi vet att samhället redan i dag på olika sätt stöder ensamstående föräldrar. Det är väl ingenting konstigt i och för sig, men det här är generellt. Det går till alla föräldrar. Man kan säga att det kostar mycket. Ja, 4 miljarder är ingen struntsumma, det vet jag också. Ändå kunde socialdemakraterna i valrörelsen helt apropå, helt ofinansierat, säga att man skall ha ett tak på dagisavgifterna. Det är ungefär den summan, 3,6 miljarder. Kan man det ena kan man det andra. I vårt förslag har vi finansiering, det går att skaffa fram pengar. Det här tycker jag är ett mycket bra system. Vederlägg det!
Fru talman! Jag tycker inte att de riktigt är jämförbara. Om vi skall rangordna - det låter som på julafton då man får önska - föredrar jag maxtaxan i alla fall. Det stärker tanken att alla är med och betalar, alla får del av det. Vi får marginaleffekter när konstruktionerna på taxorna ser så olika ut. Om man går upp i tjänst får man så mycket högre avgift att det inte lönar sig.
Fru talman! Jag noterade med viss tillfredsställelse att Mariann Ytterberg i likhet med några av de socialdemokratiska ministrarna den här hösten talade väldigt mycket för en riktig generell välfärdspolitik på väg bort från de selektiva inslagen. Vi är inte överens om allt, men jag tyckte att det fanns en hel del positivt i det som sades. Jag respekterar förstås om Mariann Ytterberg vill fundera ytterligare på om det är höjda barnbidrag som är den bästa metoden för att göra förändringar eller om det är sänkningar av skatten för alla låg och medelinkomsttagare oavsett om de har ansvar för barn eller inte. Vår uppfattning från Folkpartiets sida har varit att det är barnfamiljerna som har råkat väldigt illa ut under 90-talet. Ett bättre sätt att använda de ca 3 miljarder som det är fråga om för den s.k. tillfälliga sänkningen är att satsa dem på barnfamiljerna. Jag hoppas att de som vill se en bättre familjepolitik i Sverige under de kommande skattesamtalen kommer att peka på just detta. Detta med barnbidrag låter just som bidrag. Men det har sin bakgrund i att Sverige är ett av de mycket få länderna i världen som beskattar barnfamiljer med en viss given inkomst på samma sätt som ungkarlar med samma inkomst. Från vår sida har vi alltid sett det som ett tungt och viktigt inslag i skattesystemet för att ta hänsyn till att det är olika bärkraft vid en och samma inkomst om man är fler som lever på den eller om man är färre.

Fru talman! Mariann Ytterberg talar väldigt mycket om solidaritet och den generella välfärdspolitiken. Jag undrar vad det är för solidaritet när det som vi tillsammans lägger till samhället inte går till dem som behöver det bäst, som det står i regeringens proposition och i utskottsbetänkandet. Varför är det så många som i dag faller igenom systemet? Varför har familjer det så svårt? Varför är det alltid en höjning av ett bidrag som är det bästa? Varför kan inte ett avdrag ens komma på tanke? Vi såg i midsomras den situation som många barnfamiljer lever under med små marginaler. Varför inte förbättra de marginalerna genom att man kan dra av på skatten i stället för att öka bidragen? Det blir dessutom billigare för samhället och administrationen. Jag skulle vilja ställa en fråga till Mariann Ytterberg angående det jag sade i mitt anförande gällande nedskrivning av de ekonomiska prognoserna och bedömningarna. Var går gränsen för att höjningarna av barnbidragen som vi nu skall fatta beslut om aldrig skall genomföras?
Fru talman! Det första som Cecilia frågade om var det jag försökte förklara i mitt anförande. Vi kanske allihop har en sådan dag i dag då vi missförstår. När det gäller omfördelningseffekten i systemet betalar alla skatt, alla är med, och alla får också tillbaka. Bidrag kan vara på olika sätt. Det kan få en dålig klang, som i bidragsberoende och liknande. Det jag försökte beskriva är det generella som är det fina i kråksången, nämligen omfördelningseffekten. Alla är med och betalar, men alla får också del. Om man tänker sig människor som har hög inkomst och betalar mycket i skatt men aldrig själva får tillbaka någonting, hur länge kommer de att ställa upp på att betala och sedan få köpa det själv? De får alltså betala för det två gånger. Det kan nog gå ett tag. Men sedan kommer en generationsskillnad. Det är det som gör att vi hellre vill ha bidragssystemet framför ett avdragssystem. Den andra frågan känns hedersam att få här i kammaren. Var gränsen går för att vi skall säga att här utgår barnbidraget som föreslås för år 2000 och 2001 och här gör det inte kan jag inte svara på i dag. Jag utgår ifrån att det absolut skall kunna genomföras.
Fru talman! Mariann Ytterberg säger att alla skall betala och få någonting tillbaka. I dag är det så att de som inte kan betala inte heller får någonting tillbaka. Det är de som har det sämst i samhället som inte får del av detta. Vi andra som har goda inkomster får tillbaka väldigt mycket bidrag. Men det är inte det vi vill. Vi vill också kunna bestämma om hur vårt liv ser ut, samtidigt som vi var och en kan se hur samhället ser ut runtomkring oss. Det finns förfärligt många människor, många barn och många utsatta som inte får den hjälp som vi har garanterat. Det tycker jag är skämmigt, för att uttrycka sig modernt. Till sist frågan om de ekonomiska bedömningarna. Vore det inte på sin plats att man började titta på var gränsen går? Snart har man skrivit ned de ekonomiska bedömningarna väldigt långt jämfört med de prognoser som man angett som grund för att kunna genomföra dessa förändringar.
Fru talman! Jag börjar med den sista frågan. Vi återkommer i vårbudgeten med detta. Jag skall ta med den frågan. När det gäller det Cecilia sade om de som står utanför vill jag säga följande. Vi har haft en period med sanering av statsfinanserna, och vi har haft det bekymmersamt. Oavsett vem som hade regerat hade man haft det problemet med sig. Det är sorgligt att människor får en väldigt låg ersättning eftersom de inte har kommit in i systemen. Men frågan är om det är systemet självt det är fel på. Det beror på arbetslöshet och andra saker. Det system vi har måste kontinuerligt diskuteras och ses över. Men det innebär inte att man skulle ändra i ett system därför att vi haft en dålig period. Däremot måste man se till att vi uppdaterar, korrigerar och förändrar. Vi ser också motioner där man säger att man skall ta hänsyn till förändringar på arbetsmarknaden, att vi är anställda på andra villkor än tidigare och andra sådana kvalificeringsvillkor. Om jag tycker att den svenska modellen är jättebra betyder inte det att jag absolut inte vill titta på skavanker och sådana saker.

Fru talman! Mariann Ytterberg tog upp kostnaderna för vårdnadsbidrag. Det barnkonto vi föreslår är en utbyggnad av vår tidigare modell med vårdnadsersättning. Det innebär inte mer kostnader för staten utan det är i princip en omfördelning av pengar och att man ger mer pengar till familjerna. Det innebär inte några ökade kostnader vare sig för kommunen eller för staten. Sedan är det en sak till som jag inte tog upp i mitt anförande. Det förvånade mig när socialdemokraterna i valrörelsen föreslog en maxtaxa på dagis. Det är verkligen något som gynnar höginkomsttagarna och straffar den förälder som väljer att ta ett större ansvar för att ta hand om sina barn själv.
Fru talman! Först till frågan om barnkonton. Till kontot skall, såvitt jag förstår, en del av statsbidraget till kommunerna fördelas - en del eller hela, står det. Vi har en barnomsorgslag. Kommunerna skall bygga en långsiktig barnomsorg. Det blir lite marigt när de inte vet hur stor andel som kan tänkas vara med i det här systemet. Där vi också har olikheter är att ni anser att det är orättvist att högavlöande får mer i föräldrapenning än den som har låg inkomst. Det skall vara lika för alla, såvitt jag förstår. Det motsäger lite grann vår uppfattning. Vi tycker att det skall vara inkomstrelaterat. Det är precis som med maxtaxan, som också Bo Könberg var inne på. Vi betalar två gånger. Vi betalar antingen mycket skatt generellt och har de här ersättningarna, eller så gör vi inte det och tar ut höga avgifter. Att vi gör både delarna, vilket jag måste erkänna att vi gör eller har gjort i vissa sammanhang, är inte att föredra. Då underminerar vi systemet och förlorar legitimiteten på sikt. Vi måste på något sätt välja fot här.

Fru talman! Jag skall för Moderata samlingspartiets räkning be att få yrka bifall till hemställan i utskottets betänkande i mom. 2-16. Vi har ett särskilt yttrande där vi lite grann beskriver vårt budgetalternativ. Men det är som sagt ett särskilt yttrande, och de som är särskilt intresserade av att läsa vad vi har att säga där kan ju slå upp det i handlingarna. Beträffande punkt 5 finns det ett förslag om att riksdagen inte skall göra något uttalande med anledning av de motioner som finns. Vi ställer oss bakom att riksdagen inte gör något uttalande. Sedan hänvisar utskottet till integrationspropositionen och storstadspropositionen. Där har vi lite olika uppfattningar mot vad majoriteten har, men vi har inget yrkande här. Vi ställer oss alltså bakom utskottets förslag, nämligen att avslå motionen även under mom. 5. Tack för ordet, fru talman. Jag hoppas att alla är lika korta som jag.

Fru talman! Jag kan inte lova Gustaf von Essen att jag skall vara, som han säger, lika föredömligt kort i debatten. Men jag kan lova Gustaf von Essen att jag kommer att var kortare än jag brukar vara. Det är alltid något. Det gör jag därför att den debatt som vi skall föra i dag är en ren budgetdebatt och behandlar utgiftsområde 8 Invandrare och flyktingar. De ideologiska debatterna kommer först till våren. Jag kommer därför inte i dag att lyfta fram Vänsterpartiets hela syn på integrations eller flyktingpolitiken i Sverige, utan nöja mig med att göra vissa markeringar inför de kommande debatterna. Vänsterpartiet anser att integrationen börjar dag 1, dvs. den dag då en flykting sätter sin fot på svensk mark och söker asyl. Vi vet visserligen inte vem som kommer att avvisas eller vem som kommer att stanna, men vad gäller integration finns det ingen tid att förlora. Den människa som tvingas fly från sitt land och söka fristad i ett annat land är i många fall en trasig människa som många gånger har hemska krigsupplevelser med tortyr och våldtäkt bakom sig. En sådan människa behöver känna att han eller hon har stöd i det land man söker en fristad i. Ett sådant stöd, menar vi i Vänsterpartiet, är att ge t.ex. flyktingbarnen, dvs. de barn som ännu inte fått besked, rätt till samma skola som andra barn i Sverige. Det är att genast starta undervisning i svenska, det är att ekvivalera vuxnas betyg och ge eventuell kompletterande utbildning. Det är också att ge terapi och behandling för de traumatiska upplevelser som gjort att flyktingen tvingats lämna sitt land. Jag vill dröja mig kvar vid barnens skolgång, och jag vill göra det genom att kommentera förslaget till ett nytt kommunalt utjämningsbidrag. I förslaget kommer det inte att finnas någon faktor som kompenserar de kommuner som har många invandrade barn i sina skolor. Anledningen till det är den bakomliggande statistik som Kostnadsutjämningskommittén tagit del av. Den visar nämligen att skolundervisningen för invandrade elever inte kostar mer än den som svenska barn får. Samtidigt visar en grupp lärare att det helt enkelt inte finns resurser för att ge dessa elever den undervisningstid som de enligt skollagen har rätt till. I stället löser man problemet så att de invandrade barnen placeras i särskilda klasser med färre antal undervisningstimmar. Då är det ju inte så konstigt att statistiken visar att det kostar lika mycket. Det är inte nog med att dessa barn först får färre timmar på förläggningen, utan dessutom kommer detta att fortsätta för många barn när de har fått uppehållstillstånd. Förslaget till nytt kommunalt utjämningsbidrag kommer därför att ytterligare försvåra integrationen för barn med utländsk härkomst. Därför vill jag uppmana Integrationsverket, som har som sin uppgift att föra in ett etniskt perspektiv på alla beslut, att noggrant granska detta förslag. Fru talman! Många unga invandrade kvinnor har en svår situation, bl.a. på grund av att de ofta hamnar mellan den egna familjens värderingar och den svenska synen på kvinnor och sexualitet. Många av dessa unga kvinnor har svårt att hitta någon att prata med om sina problem. De upplever det som ett lojalitetsbrott att, som man säger, lämna ut den egna familjen i t.ex. samtal med en skolkurator. Ofta vänder sig dessa unga kvinnor i stället till andra kvinnor som är verksamma de i olika projekt för invandrarkvinnor som pågår i många kommuner. Det är därför viktigt att denna verksamhet får finnas kvar och utvecklas. För att ytterligare synliggöra invandrade kvinnors kompetens, kunskap och erfarenhet anser vi att de medel som invandrarorganisationerna tilldelas varje år bör redovisas ur ett könsperpektiv och att regeringen också ställer ett sådant krav. Utskottsmajoriteten delar vår uppfattning och vi är i dag nöjda med de skrivningar som finns på dessa områden i betänkandetexten. Fru talman! Vänsterpartiet har upprepade gånger motionerat om sjukvård för vuxna asylsökande och för gömda barn. Vi menar att en del av den statliga ersättningen till landstingen vad avser hälso och sjukvård för asylsökande måste öronmärkas för de asylsökande som tvingas söka sjukvård anonymt. Det har inträffat att invandringsmyndigheterna faktiskt har gjort fel i sina bedömningar i första och andra instans och att en förnyad ansökan har lett till att utlänningen fått uppehållstillstånd. I ett fall tvingades en kvinna gömma sig, men mådde så dåligt att hon tvingades uppsöka en psykiatrisk klinik. Genom de intyg som läkarna skrev ut fick hon senare uppehållstillstånd av humanitära skäl. I ett annat fall tvingades en gravid kvinna att uppsöka akutsjukvården där det gjordes ett kejsarsnitt. Även den kvinna har fått stanna av humanitära skäl. Vi begär inte mer pengar, vi begär bara att regeringen skall öronmärka en del av pengarna för dem som är gömda och tvingas söka akut sjukvård anonymt. Vi har också vid flera tillfällen uttryckt vår oro för att sekretesskyddet inte är tillräckligt starkt vad gäller asylsökande gömda flyktingar. Genom att det inte finns öronmärkta pengar för dessa, skickade Landstingsförbundet ut en skrivelse till samtliga landsting med en uppmaning att i ännu högre grad kontrollera en utlännings identitet vid besök i sjukvården eller kontrollera med regionkontor eller förläggning innan man ger vård. Utskottet besvarar vår oro med att säga att statlig ersättning av principiella skäl inte skall utges för hälso och sjukvård för den som håller sig undan verkställighet. Vilka de principiella skälen är, kanske någon från majoriteten kan svara på. Så till slut, fru talman. Under budgetåret 1998 anvisade riksdagen medel motsvarande kostnader för 1 840 s.k. kvotflyktingar. Delar av dessa medel får användas, som man säger, flexibelt, t.ex. till projektmedel för framtida återvandring, medicinska insatser m.m. För 1998 kommer antalet faktiskt mottagna kvotflyktingar att uppgå till ca 1 370 personer. Medel motsvarande ca 1 450 kvotflyktingar kommer att förbrukas, inklusive de s.k. flexibla kostnaderna. Resterande medel kommer att användas för att täcka det underskott som uppkommit främst för att president Milosevic inte accepterar att ta emot sina egna medborgare. Vi anser att det är fullständigt oacceptabelt att en krigsförbrytare, efterlyst av världssamfundet, skall kunna utöva ett sådant inflytande att ett riksdagsbeslut om uttagande av kvotflyktingar inte fullföljs. Vi är därför glada att utskottet anser det självklart att det faktum att Förbundsrepubliken Jugoslavien vägrar att ta emot sina egna medborgare inte får medföra att Sverige tar emot ett mindre antal kvotflyktingar. Fru talman! Normalt brukar Vänsterpartiet ha många reservationer att yrka bifall till, men genom att stora delar av våra motioner hänvisats till den flyktingpolitiska debatten i vår och att vi på flera punkter faktiskt fått utskottets gehör för våra synpunkter har vi endast en reservation, nämligen reservation 6 under mom. 11, och den yrkar jag härmed bifall till.
Fru talman!

Motivet till att vi skall föra en generös och tydlig migrationspolitik är i första hand moraliskt; Det är vår plikt att bistå människor i nöd, av respekt för alla människors lika värde. Under ekonomiskt bistra tider kan den goda viljan sättas på prov. Det är viktigt att vi politiker lyssnar till folkopinionen, men också att vi försöker påverka den genom att påminna om de värden den svenska demokratin bygger på. Ett av skälen till flykt är förtryck av minoriteter och folkgrupper. Det talas ibland om ekonomiska flyktingar. Det är till stor del människor som förföljs och diskrimineras därför att de tillhör en minoritet. Sverige borde mycket aktivt verka för att lagfästa minoritetsrättigheter införs i de länder som i dag tillhör de mest flyktinggenererande. Det finns grund för sådana rättigheter i många internationella konventioner. Sverige kan inte föra en politik isolerat från andra länder. Därför har EU-samarbetet stor betydelse, och där bör Sverige verka för att EU-länderna inför en europeisk flyktingkonvention. Dessutom bör man arbeta för att rätten till asyl införs i Europarådets konvention om mänskliga rättigheter. Vi motsätter oss en politik som leder till att familjer splittras och förordar därför att utvisnings och avvisningsbeslut som leder till familjesplittring skall inhiberas, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Den s.k. sista länken-bestämmelsen är borttagen, vilket vi motsatte oss. Vi vill gärna ha den tillbaka. Nu pågår en utredning som behandlar frågorna om den framtida asylprocessen. Vi anser det nödvändigt med förändringar i asylprocessen om rättssäkerhet, humanitet och respekt för individers mänskliga rättigheter skall kunna upprätthållas. Invandrare bör åtnjuta samma valfrihet som övriga medborgare, ha rätt att bosätta sig var de vill, att lära sina barn sitt modersmål, starta egna skolor och utöva sin religion. Fru talman! Integrationsverket inrättades i juni 1998. Kristdemokraterna motsatte sig att myndigheten bildades. Vi har accepterat anslaget för 1999, men kommer nog att överväga alternativ för tiden därefter. Avtalen med enskilda kommuner om flyktingmottagning bör tas bort. Introduktionsersättning kan följa den nyanlände som en flyktingpeng. I stort sett skall de invandrarpolitiska åtgärderna begränsas. De kan gälla ungefär under de fem första åren i Sverige. Därefter bör den generella flyktingpolitiken gälla. Den skall också omfatta åtgärder till stöd för minoritetsgruppers rätt att behålla och utveckla sin kultur enligt de internationella konventioner som Sverige ratificerat. Den absolut viktigaste integrationsfaktorn är en politik som ser till att arbetslösa får jobb. Vi är övertygade om att förbättringar på arbetsmarknaden i stort ger jobb också i invandrartäta områden, att skattelättnader, förenklingar för den som vill starta företag och förändringar i arbetsrätten skulle få goda effekter. På en arbetsplats finns möjlighet att praktisera det nya språket, att lära sig det nya samhällets regler, att få vänner, att få ett socialt nätverk. Stat och kommun skall föregå med gott exempel genom att flytta myndigheter och en del av sina verksamheter till invandrartäta områden. Det skapar fler jobb i sig, och dessutom kommer behovet av service att öka. I budgetpropositionen lägger regeringen stor vikt vid behovet av att motverka segregering och öka engagemanget i stora allmännyttiga bostadsområden. Risken finns att kontakterna mellan invandrare och svenskar blir få och att det svenska språket som sammanhållande länk försvagas. För att motverka detta krävs utveckling av nya metoder, ny kunskap. Jag har tidigare motionerat om att staten därför bör bidra till att Stiftelsen Cesam i Örebro ges möjlighet att utvecklas till ett nationellt institut för lokal demokrati och social utveckling. Det är redan nu ett resursbank för kunskap och erfarenheter. Där finns ett nätverk mellan grupper som driver ett viktigt pionjärarbete. Därför stöder vi nu Inger Lundbergs motion. I en lyckad integrationspolitik finns också rätten att vara olik. Det finns behov av särskilda riktlinjer för minoritetspolitiken vad gäller språkliga och etniska minoriteter. Deras rättigheter bör slås fast bl.a. för att få en likvärdig behandling i hela landet. 1997 Steg mot en minoritetspolitik.

Fru talman!

Fru talman! Dagens ärende avser utgiftsområdet Invandrare och flyktingar och pengarna till detta område. Här har vi två reservationer och ett särskilt yttrande, och det är dem jag kommer att koncentrera det här inlägget till. Som utgångspunkt ligger naturligtvis Folkpartiets flykting och invandrarpolitik. Den utgår från människors rätt att få en fristad om de utsätts för förföljelse. De har rätt till ett människovärdigt mottagande, och de skall ha rätt att få den hjälp och det stöd de behöver för att integreras i det nya landet. Här är Genèvekonventionen otillräcklig. Vi kommer att föra fram i nästa mera principiella debatt att vi behöver en ny konvention som skydd, t.ex. i massflyktsituationer. Det dyker ständigt upp nya fall där man inte får det skydd man behöver. Vi har nu i veckan bevittnat ett. En homosexuell iranier höll på att utvisas. Nu hoppas jag att det håller på att lösa sig, för Iran är ju ett av de mest fientliga länderna som finns på denna jord när det gäller homosexuella, och straffet är där mycket högt om någon befinns vara homosexuell. Så till våra reservationer. Vi har reservation nr 1, om direktvalda statsdelsnämnder. Det är ett lågt valdeltagande bland våra invandrare och flyktingar. Vi anser att kan man ha större möjlighet till direktdemokrati, kan man ha ett direktval till statsdelsnämnderna, skulle man nog öka valdeltagandet i den gruppen. Jag yrkar bifall till reservation 1 under mom. 4. Den andra reservationen gäller tortyrskador. Att torteras är ju att bli kränkt i sitt allra innersta, och följderna av detta är mycket allvarliga. Även om det inte syns några ärr utanpå sätter det här ärr i själen. Undersökningar visar att uppemot 20-25 % av de människor som lever som flyktingar i Sverige har utsatts för tortyr. De har kommit från ett sjuttiotal olika länder. Det är framför allt från Iran och Irak som de har kommit, men också från områden inom det forna Jugoslavien och naturligtvis enstaka fall från en lång rad länder. Jag vill här läsa upp ett vittnesmål för att alla skall känna vad det verkligen betyder. Så här skriver en person som har upplevt tortyr: "Från den lokal, där de höll oss fängslade, kunde jag dag ut och dag in bevittna hur man förde ut fångar ut på gården där de sedan avrättades. Ute på gården stod ett stort gammalt träd, men långa grenar som gav skugga från solen. Samma träd hade tidigare varit en rofylld samlingsplats dit människor gick med glädje och lugn och ro i själen. Nu fick det istället ta emot blodstänk från de som avrättades med gevärskulor och dess ståtliga grenar fick stå till tjänst för de rep man hängde fångarna i. Kropparna lämnades kvar till beskådning varje morgon. Så blev det då min tur. Jag fördes ut och ställdes upp vid trädet. Jag var försedd med ögonbindel, jag hörde skottet och jag kände något varmt, vått rinna nerför mina ben innan jag dog. Det var inte blod, jag hade kissat på mig. Jag var inte död, jag hade svimmat av skräck. Trädet fick ta emot min kula. Meningen var inte att ta livet av mig utan att skrämma livet ur mig för all framtid." Det är med sådana upplevelser som många flyktingar kommer till Sverige, och de sätter ärr i själen som vi i sjukvården inte förmår upptäcka på grund av kunskapsbrister. Det är att göra svensk hälso och sjukvård och flyktingmottagandet bättre rustat för att möta människor med de här livsupplevelserna som vi har skrivit den här reservationen. Vi talar om kunskapshöjande insatser, att man lokalt skriver policyprogram för hur primärvård och kommun skall arbeta för att på bästa sätt stödja och rehabilitera de här människorna. Vi tar också upp behovet av forskning kring tortyr och sådana här trauman, hur man bäst kan hjälpa människorna att leva vidare. Vi tar därmed också upp de speciella behov som flyktingar med tortyrupplevelser kan ha när det gäller att lära sig svenska språket. Det finns speciella problem med detta. Det är därför som vi har tagit upp det här i vår motion och i vår reservation. Det här är ett delvis glömt och gömt problem. Om vi skall ge våra flyktingar med tortyrupplevelser en god start här i Sverige måste vi ha en kunnig personal som tar emot dem och ha en kunskap i samhället om vad tortyrskador kan leda till. Med det yrkar jag bifall till reservation 7 under mom. 12 till betänkandet.

Fru talman! Det här blir spännande. Jag har för att behaga kammaren skurit våldsamt i mitt manuskript. Fru talman! Vi lever i dag i ett mångkulturellt samhälle, och därför måste vi diskutera den gemensamma etiska grunden. Vi anser att denna grund bör bestå i respekten för alla människors lika värde, tolerans och ett gemensamt rättssystem. En av de viktigaste frågorna som vi bör arbeta för är att motverka all form av diskriminering och rasism. Miljöpartiet menar att det är viktigt att se invandrar och flyktingpolitik som en del i ett större sammanhang, där bl.a. ingår internationella frågor rörande handels-, utrikes och säkerhetspolitik. Att regeringen har samma synsätt kunde jag till min glädje konstatera vid en genomgång på Utrikesdepartementet häromkvällen. Apropå hur allting hänger ihop, kommer jag in på begreppet integration. Miljöpartiet anser att integration innebär att alla medborgare ges ett jämbördigt deltagande i samhällets samtliga verksamheter, inte bara exklusivt de som rör integrationsfrågor och asylfrågor. En del i denna integration är för oss att myndigheter inte passiviserar de människor som uppehåller sig i landet medan deras fall prövas. Vi utgår från att människan är en aktiv och kreativ varelse, och vi anser att människor behöver få ta aktiv del i att forma sitt liv och sin vardag under livets alla skeden. Detta gäller även dem som ansöker om uppehållstillstånd. En god integrationspolitik är förutsättningen för ett lyckat mångkulturellt samhälle. Jag återkommer lite till integration senare. Jag skall nu försöka hålla mig till våra reservationer. Vi anser att det bör införas en längsta tid inom vilken sökanden måste få ett slutligt besked från Utlänningsnämnden. En rimlig tid är två år från den dag ansökan görs. Därför föreslår vi en regel om att den asylsökande som inom två år inte fått ett lagakraftvunnet avvisningsbeslut skall få uppehållstillstånd, om inte synnerliga skäl talar däremot. Barnfamiljers väntetid bör inte uppgå till mer än 18 månader. Denna princip skulle avlasta beslutande myndigheter och ge större möjligheter för Utlänningsnämnden - eller annan överklagarinstans, som det kommer att bli - att få större utrymme för de mer svårutredda ärendena. Vi använder uttrycket mångkulturellt samhälle, och det innefattar att alla har rätt att inte bli diskriminerade i vårt samhälle. Diskriminering skall motverkas inte bara inom arbetslivet utan i hela samhällslivets yttringar. När vi nu skall börja med att besluta om diskrimineringslagar tänker vi arbeta för att få in förbud mot diskriminering i hela samhället. Vissa principer och värderingar är så grundläggande i samhället att de bör bekräftas genom lagar. En sådan princip är alla människors lika värde. Dagens lagstiftning är inte tillräcklig. Diskriminering förekommer, och vi anser att det krävs en instans som aktivt arbetar och agerar i diskrimineringsärenden. Därför hade vi hellre sett att Diskrimineringsombudsmannen fått fler befogenheter och ökad självständighet än att ett integrationsverk inrättades. Därför anser vi att Integrationsverket bör anslå av sina medel till Diskrimineringsombudsmannen och till Invandrartidningen. I regeringens budgetproposition framgår att Integrationsverket ännu ej kan redogöra för sin verksamhet. Det beror delvis på att man startar på ny kula. Det är synd. Vi tycker att man i stället hade kunnat använda sig mer av de erfarenheter som finns. De gamla målen om jämlikhet, valfrihet och samverkan inom invandrarpolitiken bör leva kvar. För oss står det klart att jämlikhetsmålet innebär att invandrare skall få samma rättigheter och skyldigheter som befolkningen i övrigt. Valfrihetsmålet innebär att invandrare skall få möjlighet att välja i vilken grad de vill uppgå i en svensk kulturell identitet och uppta svenska livsmönster och i vilken grad de vill bibehålla och utveckla den ursprungliga kulturella identiteten med tillhörande livsmönster. Något som vi tycker är bra är att förslag finns i propositionen om att satsa mer på utsatta bostadsområden och att man kallar det just utsatta bostadsområden och inte segregerade områden. Hör och häpna: här har vi en reservation tillsammans med Kristdemokraterna - reservation 2 mom. 5 om särskilt utsatta bostadsområden. Vi förordar t.ex. att man inte skall låta bostadsområden gå ned sig. Det behövs upprustning. Man behöver placera ut statliga verk, t.ex. Man kan också ha arbetsförmedling där, t.ex., och företagsetablering. Jag vill avsluta mitt anförande med att även i detta sammanhang påminna om barnen. Det är utomordentligt angeläget att beakta barnkonventionen inom alla områden, och även under denna rubrik välkomnas barnkonsekvensanalysen. Jag yrkar bifall till reservation 2 om utsatta bostadsområden, reservation 5 om Diskrimineringsombudsmannens resurser och reservation 9 om integrationsåtgärder.
Fru talman! Som majoritetsföreträdare är jag inte riktigt säker på att jag kan tillfredsställa Gustaf von Essens önskemål om mycket korta anföranden. Detta betänkande handlar om regeringens skrivelse om migration och asylpolitik och mottagandet av asylsökande och flyktingar. Området omfattar också integrationspolitiken. Grundläggande för den svenska migrationspolitiken är respekten för de mänskliga rättigheterna. Att värna asylrätten i Sverige är därför en viktig del i arbetet med de mänskliga rättigheterna. Asylrätten är till för dem som förföljs och förtrycks i sina hemländer och som tvingas söka skydd i andra länder. Människor som söker och behöver skydd här i Sverige skall veta att de är välkomna, i enlighet med vår lagstiftning och de konventioner som Sverige har anslutit sig till. De skall bemötas med värdighet och respekt i asylprocessen. Människor som inte har behov av skydd enligt vår lagstiftning och de internationella regler som Sverige följer skall också veta varför de inte kan få uppehållstillstånd. Sverige tar också emot flyktingar inom ramen för en särskild flyktingkvot. Riktlinjer för hur kvoten skall användas ges av regeringen, men det är Invandrarverket som svarar för uttagning och överföring av flyktingarna till Sverige. Uttagningarna sker i nära samverkan med UNHCR, och det är utifrån UNHCR:s bedömning som Invandrarverket planerar sina uttagningar. Utskottsmajoriteten delar regeringens bedömning att kvoten också får användas med en viss flexibilitet, dvs. att hjälpinsatser för flyktingar kan göras utanför Statens invandrarverk har ansvaret för mottagandet av asylsökande och skall också se till att det finns tillräckligt med platser på förläggning för dem som inte själva ordnar en bostad. I dag är det drygt hälften som ordnar eget boende under asyltiden. Statens invandrarverk är också vår centrala utlänningsmyndighet och skall utreda och pröva ansökningar om visering, uppehållstillstånd, arbetstillstånd, flyktingförklaring och resedokument och också om svenskt medborgarskap. En ny myndighet, Integrationsverket, inrättades den 1 juni 1998. Verket har övertagit Invandrarverkets uppgift att se till att kommunerna har beredskap och kapacitet att ta emot dem som beviljats uppehållstillstånd. Verksamhetsområdet omfattar också invandrares introduktion i det svenska samhället, insatser i utsatta bostadsområden, åtgärder mot etnisk diskriminering, främlingsfientlighet och rasism. Verket har ett övergripande ansvar för att integrationspolitiska mål och synsätt får genomslag inom olika samhällsområden. En viktig uppgift för verket är också att utveckla, förbättra och följa introduktionen för nyanlända skyddsbehövande inom ramen för nuvarande kommunersättningar. Kommunerna får statsbidrag när de tar emot flyktingar - en schablonersättning som skall täcka kommunernas kostnad för svenskundervisning och försörjning från det år flyktingen tas emot och ytterligare tre år. Det finns också komplement till schablonersättningen - andra ersättningsformer som täcker kommunernas kostnader för särskilda flyktinggrupper, dvs. för äldre och för handikappade. Nu är det Integrationsverket och inte Invandrarverket som betalar ut ersättningarna till kommunerna. Regeringen har under 1996 och 1997 kompenserat de kommuner som haft ett stort flyktingmottagande med sammanlagt 400 miljoner kronor. Ytterligare 250 miljoner har betalats ut under 1998 till 20 kommuner som har tagit emot en stor andel flyktingar. Integrationspolitikens mål är att den sociala och etniska segregationen skall brytas och insatser göras inom olika områden. Bl.a. behöver svenska språkets ställning stärkas i områden där det bor många invandrare. Det lokala utvecklingsarbetet i utsatta bostadsområden skall intensifieras och fler människor uppmuntras att engagera sig och påverka lokala frågor. Det finns alltså all anledning både för utskottet och riksdagen att följa Integrationsverkets viktiga och svåra arbete. Fru talman! För att ändå försöka hålla mig kort tänker jag bara kommentera en reservation och ett särskilt yttrande. Det gäller reservation nr 7 från Folkpartiet angående de tortyrskadade. Jag tror, Barbro Westerholm, att inget parti i riksdagen motsätter sig att man skall hjälpa och stödja de tortyrskadade. Tvärtom har utskottet tidigare i sina betänkanden betonat vikten av att regeringen uppmärksammar tortyrskadades behov. Utskottet har också betonat vikten av att de tortyrskadade har tillgång till vård och rehabilitering i hela landet. Men det är inget enkelt problem att behandla. När det gäller tortyr kan det många gånger vara svårt för den torterade att berätta om vad som hänt. Det kan också ta många år innan framför allt de psykiska besvären efter tortyr kommer i dagen. Det är som Barbro Westerholm sade. Ärren på själen syns inte. Många landsting arbetar med dessa frågor och har också med tiden skaffat sig kunskaper. Därmed har jag inte sagt att allt är bra. Utskottet framhåller ännu en gång det angelägna i att de tortyrskadades särskilda behov på olika sätt uppmärksammas. Vänsterpartiet anser i ett särskilt yttrande att en särskild pott av den statliga ersättning som landstingen får för hälso och sjukvården för asylsökande skall avsättas för sjukvård för dem som har fått avslag på sin asylansökan och som gått under jorden, dvs. som gömmer sig. Enligt en överenskommelse mellan regeringen och Landstingsförbundet skall landstingen ge vuxna asylsökande akut sjukvård och tandvård och sådan vård som inte kan vänta. Nivån och innehållet i sjukvården för asylsökande styrs förutom av hälso och sjukvårdslagen också av Socialstyrelsens allmänna råd. Där säger Socialstyrelsen bl.a. att de asylsökandes behov av vård också måste bedömas utifrån det perspektivet att det kan dröja flera månader innan den asylsökande har möjlighet att få annan vård än akutvård. De asylsökande har också rätt till mödravård, förlossningsvård och vård vid abort. De asylsökande barnen, dvs. barn under 18 år, har rätt till samma hälso och sjukvård och tandvård som barn som är bosatta här. Landstingen får numera en schabloniserad ersättning per asylsökande av staten. Ersättning lämnas däremot inte för vård som ges till utlänningar som håller sig undan avvisning eller utvisning och som också enligt lagen om mottagande av asylsökande inte har rätt till bistånd. Vi har en reglerad invandring. Vi har lagar och regler för vilka som får uppehållstillstånd i Sverige. De som inte får uppehållstillstånd skall lämna landet.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

Fru talman! Jag säger i det här inlägget som man gör i frågestunden: Jag får tacka Maud Björnemalm för svaret. Jag tror att vi har samma syn när det gäller tortyrskadade och deras behov av insatser. Vad det nu handlar om är att låta de ord vi säger i kammaren gå över i verklig handling. Det tror jag att vi kan verka för i annat sammanhang.

Fru talman! Maud Björnemalm säger att vi har lagar och regler i vårt samhälle och att de människor som inte respekterar och efterlever dessa lagar i princip inte skall ha någon sjukvård. Jag nämnde i mitt anförande två fall som visar att myndigheterna ibland faktiskt gör fel. Våra invandringsmyndigheter kanske från första början inte har gjort rätt bedömning, och den asylsökande, eller den gömda flyktingen, får då hjälp att göra en ny ansökan. Och det händer, det vet Maud Björnemalm också, att myndigheterna ändrar sina beslut och flyktingen får stanna av humanitära skäl. Ett av de fall jag tog upp var en gravid kvinna som var gömd och tvingades göra kejsarsnitt. Hon togs in akut på sjukhus, även om hon fick betala för det själv. Men om hon inte hade kunnat tas in hade det inneburit att både hon och barnet avlidit. Jag tycker ändå att vi lever i ett civiliserat och humanitärt samhälle där sådana principer skall gälla. Vi har inte sagt att vi vill ha mer pengar. Jag upprepar det. Vi har sagt att vi tycker att humanitära principer skall gälla när det handlar om sjukvården och att de som av en eller annan orsak tvingas gömma sig också skall ha möjlighet att få akut sjukvård.
Fru talman! Som Ulla Hoffmann mycket väl vet kan vi inte diskutera enskilda fall här i kammaren. Enligt hälso och sjukvårdslagen är landstingen också skyldiga att ge sjukvård till dem som är sjuka. Landstingen får numera en schabloniserad ersättning för vård av asylsökande. Vad jag sade i mitt anförande var att vi inte kan gå med på att avsätta en pott av den ersättning som landstingen får från regeringen för dem som vägrar att följa lagar, förordningar och myndigheters beslut. Har man fått sin ansökan prövad i två instanser och det har befunnits att man inte har skyddsskäl skall man lämna landet. Om man sedan väljer att gömma sig - de flesta vet vad det innebär att leva gömd i flera år - blir man i ett så dåligt tillstånd psykiskt att man, efter att kanske ha hållit sig gömd i tre fyra år, kan få stanna i Sverige av humanitära skäl.
Fru talman! Det är intressant att notera vad Maud Björnemalm säger. Landstingen får pengar, som inte är öronmärkta, som skall gå till akut sjukvård - även av gömda flyktingar, om jag uppfattade Maud Björnemalm rätt. Ändå har landstingen, eftersom det inte finns öronmärkta pengar, gått ut med en uppmaning om att man i ännu högre grad än tidigare skall kontrollera flyktingars identitet, eller kontrollera med regionkontor eller förläggning, när de söker sjukvård. Detta leder förstås dels till en risk med sekretessen, dels till en risk att man inte vågar söka sjukvård just därför att man är gömd och riskerar att skickas ur landet. Jag kommer aldrig att kunna förstå den envishet med vilken Maud Björnemalm alltid driver att våra myndigheter aldrig gör fel. Vi vet att de gör fel, och det gäller förstås även i fråga om flyktingar. Det är därför man har möjlighet att lämna in nya ansökningar.
Fru talman! Efter att under ett antal år ha lyssnat på Vänsterpartiets argumentation när det gäller flyktingpolitiken måste jag till slut ställa frågan till Vänsterpartiet: Vill ni inte ha en reglerad invandring? Är det fri invandring som Vänsterpartiet vill ha? Visst kan myndigheter göra fel, som jag tidigare sade. Men den djupa misstro som Vänsterpartiet har mot både Invandrarverket och Utlänningsnämnden delar inte jag. Här får man sin sak prövad i två instanser. Vi har en reglerad invandring i landet. Alla som söker asyl har inte skyddsskäl och kan därför inte få stanna. Får man ett nej på sin ansökan om uppehållstillstånd skall man enligt våra lagar lämna landet. Man skall alltså inte gå under jorden. Man skall inte gömma sig. Jag säger som jag sade i mitt anförande: Om vi som lagstiftare vill att människor skall respektera och efterleva våra lagar kan inte riksdagen medverka till att skapa förmåner för de människor som gömmer sig och som vägrar att följa våra lagar och regler.
Fru talman! Det här kommer inte att ta två minuter. Maud Björnemalm ställde en direkt fråga till mig, och den ville jag svara på. Som tur var fanns den här modellen med ett nytt anförande. Alla har inte skyddsskäl. Alla kan inte stanna i Sverige. Vänsterpartiet, liksom alla andra partier i denna riksdag, är för en reglerad invandring. Det vet Maud Björnemalm. Så är det. Men jag kan ändå inte förstå hur Maud Björnemalm kan vara så övertygad om att Invandrarverket, Utlänningsnämnden - vi kan ta vilka myndigheter som helst - alltid har rätt i sina beslut. Om det vore så behövde vi ju inte två instanser. Då skulle vi kunna säga att det räcker att vi står vid gränsen och skickar ut folk, därför att vi är övertygade om att det aldrig begås några fel av våra myndigheter. Nu är det inte så. Vi har den här överprövningsrätten just därför att vi vet att myndigheter gör fel ibland och att man inte får in all information. Maud Björnemalm vet lika väl som jag att det vid ett antal tillfällen har hänt att man har ändrat sina beslut då det har tillkommit nya omständigheter.
Fru talman! Det var bra att vi fick ett klarläggande när det gäller Vänsterpartiets flyktingpolitik. Det är bara det att man står här i kammaren och säger sig vara för en reglerad invandring men, men, men - och så kommer alla undantag man vill ha från lagen. Jag utgår inte, Ulla Hoffmann, från att myndigheterna alltid har rätt. Men jag utgår inte heller, som Ulla Hoffmann gör, från att de alltid har fel. Det är ju det som Ulla Hoffmann ständigt påstår: Invandrarverket gör fel bedömning. Utlänningsnämnden gör fel bedömning.
Fru talman! Det förvånar mig fortfarande att Maud Björnemalm har så dålig koll på Vänsterpartiets flyktingpolitik. Maud Björnemalm säger att vi kräver det ena undantaget på det andra. Faktum är att Sverige fälls gång efter gång i FN:s tortyrkommission för brott mot mänskliga rättigheterna, så kom inte och tala om för mig att myndigheterna inte gör fel! Myndigheterna gör inte alltid fel, och det har jag inte påstått. Jag säger att myndigheterna kan göra fel. När det gäller den gravida kvinnan - och hon är inte något enskilt fall; vi kan ta vilken gravid kvinna som helst som måste göra kejsarsnitt - kunde detta ha kostat henne livet, precis på samma sätt som det kan göra med andra gömda flyktingar. Då är det inte gång efter gång. Det är inte undantag efter undantag. Det är en humanitär och mänsklig princip.
Fru talman! Av hänsyn till kammarens arbetsbelastning avstår jag från ytterligare repliker. Vi får anledning att återkomma till våren.

Fru talman! Vänsterpartiet står i stort sett bakom det betänkande som vi debatterar i dag. Vi har lagt ett särskilt yttrande på några punkter, och jag återkommer till dem. Först är det viktigt att konstatera att vi delar regeringens uppfattning att välfärden skall vara generell, att alla människor skall kunna ges en förutsättning att leva ett gott liv, att alla skall ha tillgång till sjukvård, barnomsorg och äldreomsorg av hög kvalitet - detta oavsett inkomst eller social status. Vår välfärd skall vara gemensamt finansierad och offentligt styrd. Här skiljer sig Vänsterpartiet från de partier, främst Moderaterna, som förespråkar individuella försäkringslösningar och långtgående privatiseringar av offentlig sektor. Vi menar att en sådan politik riskerar att ställa stora grupper utanför rätten till bra omsorg, god sjukvård och en rimlig försörjning. Det går alltså en ideologisk skiljelinje mellan de partier som förespråkar en generell välfärd och de partier som förespråkar selektiva lösningar som enligt vår uppfattning sorterar rik och fattig och som innebär privata lösningar för dem som har råd och bistånd till de sämst ställda. Det skulle innebära en återgång till någon form av fattigvårdspolitik. I betänkandet finns några saker som jag vill lyfta fram. Det första handlar om finansieringen av välfärdssektorn, dvs. kommuner och landsting. Det är viktigt att markera att kommuner och landsting efter år av nedskärningar får i den budget som riksdagen har behandlat och i kommande budgetar en nivåhöjning av de statliga anslagen. Det är bra, men frågan är om det är tillräckligt. Landstingsförbundet har aviserat att landstingssektorn kommer att redovisa ett underskott på ungefär 4,5 miljarder. Från Kommunförbundet kommer också signaler om att den samlade kommunsektorn går med underskott. Det är risk att de utökade resurser som kommuner och landsting får enbart kommer att räcka till att täcka underskott och inte till att höja kvaliteten i verksamheten. Det måste vara den nu sittande majoritetens uppgift att efter år av besparingar och nedskärningar som drabbat både sjukvård, omsorg och socialtjänst återskapa kvalitet inom dessa områden. Men då behövs det resurser. Det är Vänsterpartiets uppfattning att de nu liggande budgetramarna innebär en ambitionshöjning jämfört med 90-talets mörka mitt, men vi är inte helt övertygade om att det räcker. Enligt vår bedömning kommer både kommuner och landsting att behöva ytterligare resurser om de skall ha förutsättningar att leva upp till de mål som både vi och regeringen står bakom. Detta har vi utvecklat i vårt särskilda yttrande. I Sverige växer nyfattigdomen i dag, klassklyftorna har ökat och stora grupper hänvisas under långa perioder till socialbidrag för sin överlevnad. Soppköken finns återigen i Sverige, och gruppen bostadslösa har ökat. Det generella receptet mot detta missförhållande är kampen mot arbetslöshet. Vänsterpartiet står givetvis bakom en politik för att återskapa jobben, men det krävs också aktiva åtgärder för att klara dem som inte direkt kan eller förmår att återgå till arbetsmarknaden, som behöver behandlingsinsatser eller andra åtgärder. Just nu sitter en utredning och ser över socialtjänstlagen. Man skall också utvärdera hur den ekonomiska krisen påverkar socialtjänsten. Frågor rörande socialtjänsten kommer därför att snart bli föremål för en behandling i riksdagen. Vi har därför valt att avvakta med konkreta förslag när det gäller socialtjänsten, dess utformning och försörjningsstöd för dem som under kortare eller längre tider tvingas uppsöka socialtjänsten. Vi vill dock redan nu understryka att socialtjänsten också har ett ansvar och behöver utveckla sin pedagogik för att bemöta klienter och människor i kris. Om detta vittnar många klientorganisationer. Rolf Olsson kommer senare att redovisa Vänsterpartiets syn på sjukvårdspolitik. Låt mig bara helt kort påpeka att om vården i framtiden skall kunna leva upp till de mål som redovisas i betänkandet krävs också satsningar när det gäller att rekrytera personal. Då handlar det om fler utbildningsplatser. Det handlar om riktiga löner så att det går att rekrytera till vård och omsorg. Det handlar om kontinuerlig kompetensutveckling och rimliga arbetsvillkor. Alltfler inom sjukvården redovisar utbrändhet som arbetsskada. För att uppnå rimligare arbetsvillkor krävs det att antalet anställda ökar. För att antalet anställda skall kunna ökas krävs resurser. Därför framhärdar Vänsterpartiet med sin politik att landstingen behöver en resursgaranti. Sedan må andra partier tala om vårdgarantier för fler eller många diagnoser. Får inte landstingen tillräckliga resurser kommer inga löften om vårdgarantier att kunna hållas om det inte skall ske på bekostnad av andra vårdbehövande. Den 1 januari träder en ny tandvårdsförsäkring i kraft. Försäkringen innebär bl.a. att ungdomar får billigare undersökningar, att bastandvård subventioneras och att ett visst ekonomiskt skydd ges vid dyrbara behandlingar. Vissa grupper av äldre och funktionshindrade får kostnadsfri munvårdsbedömning, och deras tandvårdsavgifter inordnas i sjukvårdens högkostnadsskydd. Vi anser att försäkringen är en bra grund att bygga på, men långsiktigt måste den enskildes kostnad för bastandvården vara densamma som patientavgiften i den öppna hälso och sjukvården. Tänderna är en del av kroppen. Den senaste tidens debatt har också visat att tandvårdsförsäkringen inte omfattar alla personer med stora tandvårdsbehov på grund av sjukdom. Personer med anorexi omfattas t.ex. inte. Vänsterpartiet har därför väckt en motion om en utredning om den framtida tandvårdsförsäkringen. Den motionen har inte behandlats i samband med budgetpropositionen utan kommer att tas upp i ett senare skede. Men jag vill ändå redovisa här och nu att Vänsterpartiet anser att tandvårdsförsäkringen behöver utvecklas. Lena Olsson kommer senare i debatten att redovisa Vänsterpartiets syn inom handikappolitiken och äldreomsorgen. Jag vill därför bara helt kort konstatera att äldrepolitiken i Sverige under hela 90-talet har uppvisat en rad brister. Det mörka 90-talets nedskärningspolitik har inneburit att kommunerna kraftigt tvingats att skära i sina budgetar, och kvaliteten i vården och omsorgen för äldre är ett område som har tagit stryk. Regeringen konstaterar i sin proposition att samhällets insatser nu bör koncentreras på de problem och brister som har uppstått inom äldreomsorgen på grund av kommunernas och landstingens ansträngda ekonomiska läge. Man pekar på problemen i samband med ädelreformens genomförande, och man avser att tillsätta en parlamentarisk beredning för den framtida äldrepolitikens utformning. Vänsterpartiet instämmer i regeringens analys av och delar regeringens oro över äldreomsorgen. Vi menar att det är dags att prioritera upp äldreomsorgen och äldrepolitiken. Vi står givetvis också bakom de mål som redovisas i den nationella handlingsplanen för äldre, men det förtjänar att påpekas att om dessa vackra ord skall kunna omsättas i verklighet, så krävs det ekonomiska resurser och kompetent personal. Jag återkommer till att kommuner och landsting kan behöva ökade anslag under nästa budgetår. Fru talman! Vänsterpartiet står, som sagt, i stort bakom det betänkande som vi nu debatterar. Vi anser att betänkandet stakar ut en väg till utveckling av den generella välfärden. Det redovisar en höjd ambitionsnivå när det gäller satsning på hemlösa, på införlivandet av barnkonventionen samt när det gäller en vilja att belysa problemen i och utveckla sjukvård, omsorg och handikappolitik. Betänkandet innehåller vidare ett tillkännagivande till regeringen när det gäller 65-årsgränsen för rätt till personlig assistans och om barns rätt till personlig assistans. Det innehåller en blygsam, men dock fortsatt delfinansiering av Rikskvinnocentrum i Uppsala i avvaktan på en mer långsiktig finansiering. Detta tillsammans med utökade anslag till kommuner och landsting innebär förhoppningsvis ett slut på nedskärningspolitiken och en försiktig återuppbyggnad av den generella välfärden. Vänsterpartiet är ändå medvetet om att det finns mycket kvar att göra för att utveckla den generella välfärden och för att nå alla vackra mål som finns redovisade i betänkandet och i olika handlingsplaner, men vi är övertygade om att vägen dit går via generella system och offentligt styrda och gemensamt finansierade verksamheter. Vi avvisar kategoriskt alla lösningar som går ut på att byta ut den generella välfärden mot individuella lösningar kombinerat med att man ger bistånd enbart till de allra sämst ställda. Det är en väg där vi sorterar ut människor. Målet är att bygga ett samhälle som tar alla med sig.

Fru talman! Många far illa och mår illa i dagens Sverige. Den så omhuldade välfärdsstaten visar upp allt större brister för varje år som går. Över 200 000 barn i Sverige har en eller två föräldrar som är arbetslösa. Det är stora risker som dessa barn utsätts för såväl socialt som psykiskt och materiellt. Och ju längre arbetslösheten varar, desto större är påfrestningarna på barnen, det vet vi. Därför är en politik för ökat företagande och nya jobb så central också ur ett socialpolitiskt perspektiv. Och därför var fredagens dystra besked från Finansdepartementet en viktig bekräftelse på att den nuvarande politiken är alldeles otillräcklig. Regeringens arbetsmisslyckande är ett stort politiskt, ekonomiskt och socialt misslyckande. I ett samhälle som inte växer drabbas de svagaste nästan alltid hårdast. I förra veckan gav regeringen slutligen upp målet om en halverad öppen arbetslöshet till 2000. För tre veckor sedan visade Konjunkturinstitutet att Sverige med nuvarande politik vid mitten av nästa årtionde kommer att ha en sysselsättning som ligger en kvarts miljon under den vi hade i början av 1990-talet. När den höga arbetslösheten tvingar allt färre att försörja alltfler krymper marginalerna. Vi betalar hög skatt för hög arbetslöshet. Till följd av alla skattehöjningar som drabbat lågoch normalinkomsttagare särskilt hårt, så har alltfler familjer drivits in i ett ökat bidragsberoende. Ingenstans betalar låginkomsttagare högre skatt än i Sverige. Nyligen presenterades en undersökning om barnfamiljernas ekonomi i ett internationellt perspektiv. Den visar att vanliga svenska barnfamiljer får det allt svårare att få ekonomin att gå ihop. Vanliga barnfamiljer har en köpkraft efter skatt som bara ligger drygt 20 % över den svenska socialbidragsnormen. Då klarar man utgifter för boende, mat, kläder och skor och annat livets nödtorft. Men man klarar inte kostnaderna för en bil, och bil behöver de allra flesta barnfamiljer. För att nå upp till en skälig levnadsnivå och samtidigt ha bil behövs en köpkraft som ligger minst 30 % över socialbidragsnivån. Men så stor köpkraft har inte de flesta barnfamiljer. Alltfler tvingas leva på marginalen. Någon buffert för oförutsedda utgifter finns inte. Dyker en oväntad tandläkarräkning upp eller går kylskåpet sönder räcker inte pengarna. Många hävdar säkert att jämfört med andra har vi det ändå bra i Sverige. Men det är inte så längre. Av de 22 jämförda OECD-länderna är det endast i Frankrike, Spanien, Portugal och Grekland som barnfamiljerna har en lägre köpkraft än i Sverige. I denna del har den svenska välfärdspolitiken misslyckats, därför att man i grunden har misslyckats med jobben och därför att man beskattar människor till otrygghet. Men inte heller i de mest grundläggande uppgifterna lyckas den svenska välfärdsstaten. Hur är det med dem som befinner sig i samhällets bottenskikt? Räcker världens högsta skattetryck för dem som varje anständig socialpolitik först och främst borde vara ämnad att hjälpa? Här i Stockholm finns nu ca 3 000 hemlösa, varav 700 är kvinnor. Andelen psykiskt sjuka bland de hemlösa har på tre år fördubblats. Situationen är nästintill densamma i samtliga större städer i Sverige och även i mindre orter är hemlöshet på väg att bli ett problem. Medborgarna betalar världens högsta skatter, men får långt ifrån världens bästa välfärd. Människor står i vårdköer, skickar sina barn till slitna skolor, och många hamnar i ett destruktivt bidragsberoende. Och samtidigt som de allra flesta betalar en väldigt hög skatt så klarar välfärdsstaten inte ens av att hjälpa de allra mest utsatta. Socialstyrelsen har visat på att det långvariga socialbidragsberoendet har tredubblats under 90-talet. Närmare 100 000 hushåll har haft socialbidrag under minst tio månader förra året. Andelen som blir kvar som inte orkar bryta beroendet blir allt större för varje år som går. Socialdemokraterna talar gärna om solidaritet, men de vägrar se att den stat som griper om allt och som försöker göra allt ofta missar det som borde vara prioriterade uppgifter. I stället för att distribuera förmåner till medelklassen skulle man kunna sänka skatterna så att vanliga löntagare klarar sig på egna ben och i stället rikta resurserna till dem som allra mest behöver. De som nu sitter fast i välfärdsstatens hårda vardag kan inte frigöras genom högre skatter eller fler bidrag. Det är en väg som har prövats och som har misslyckats. Beroendet handlar inte bara om ett ekonomiskt beroende. Minst lika viktigt - jag skulle vilja säga ännu viktigare - är att ge människor frihet och makt. Människor skall ha frihet att fatta de avgörande besluten i det egna livet, att inte vara beroende av bidrag och tvingas leva i rädsla för plötsliga förändringar, att inte behöva vara beroende av att regeringen betalar ut barnbidraget några dagar i förväg för att familjen skall kunna fira en normal midsommar. Människor skall själva kunna avgöra vad som är viktigt och kunna styra över vilken skola som barnen skall gå i, vilken äldrevård som passar farmor och vilken läkare och vård man vill ha. När man gör staten för stor gör man den också alltför svag. Jag vill se en begränsad stat som klarar av de åtaganden som den tar på sig. Vi ser tydligt skillnaden mellan moderat och socialdemokratisk politik. Där Socialdemokraterna försvarar systemen och de gamla strukturerna väljer vi att försvara människor och individer. Där Socialdemokraterna vill konservera och bevara vill vi bryta upp och förnya. När socialdemokraterna propagerar för "vård, skola och omsorg" är vårt perspektiv patientens, elevens och den äldres. Det är därför vi sänker skatten så att fler kan leva på sin lön. Det är därför vi ökar valfriheten så att fler kan välja skola, äldreomsorg och läkare. Valfrihet och egenmakt skall inte vara förbehållet några få. Jag skulle särskilt vilja lyfta fram två områden i denna budget som jag tycker visar på den tydliga skiljelinjen mellan oss moderater och socialdemokrater. Det gäller synen på rätten till god vård i tid, och det gäller synen på de handikappade. Vi moderater vill ha en nationell vårdgaranti som säkrar patientens rätt till bra vård i tid. I dag står tusentals människor åter i kö. Lidandet är för många outhärdligt. De som har råd kan köpa sig förbi kön genom att gå till en privat vårdgivare. Men hur gör alla andra, som inte har den tjocka plånboken? Det svenska kösamhället är ett klassamhälle, Ingrid Burman. Och köer kostar. Spri har redovisat att den genomsnittliga kostnaden för en person som står i kö är 19 000 kr i månaden. Det blir miljardbelopp varje år som det kostar att inte ge vård i tid. Trots det är Socialdemokraterna inte beredda att införa en nationell vårdgaranti. Man talar om behandlingsgaranti, rädslan för att annan vård trängs undan om man inför en garanti för vård i tid, och man utreder den självklara rätten att få vård i tid. Det är inte extravagant eller häpnadsväckande utan något man har rätt att begära, allra helst när man har betalat skatt ett helt långt liv. I de tre borgerligt styrda landstingen Skåne, Halland och Stockholms län införs nu en vårdgaranti. Det är naturligtvis bra för alla dem som står i köerna i dag och som har väntat väldigt länge. Det innebär att en tredjedel av Sveriges befolkning kommer att få denna trygghet som det innebär att veta att man kan få vård i tid. Men alla de andra får vänta. Fru talman! Den andra skiljelinjen är handikappolitiken. Vi prioriterar stöd till dem som är mest utsatta och som har minst marginaler. Det skiljer oss från regeringspartiet. Vi sparar inte på de mest utsatta. Tidigare i dag gällde det änkorna och änkepensionerna. Nu handlar det om de handikappade. En funktionshindrad person skall inte behöva bekymra sig om sin rätt till assistans. I vårt budgetförslag har vi därför avsatt 2,1 miljarder kronor mer än regeringen, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Dessa resurser skall gå till att återställa de försämringar som lagarna och utöka rätten också till dem som fyllt 65 år. Men vi vill också satsa på ett särskilt bostadsstöd till funktionshindrade, höja stödet till kolloverksamhet samt ge kommuner och landsting ett stimulansbidrag under tre år för att uppmärksamma de psykiskt funktionshindrade. Hopplösheten som alltför många känner i dag går att bryta. Men då gäller det att ta ställning för individerna och inte för systemen. Den offentliga välfärdspolitiken måste handla om att stödja dem som behöver hjälp - inte att fördela pengar mellan dem som med sänkta skatter kan klara sig själva. Det handlar om patienter, elever och äldre - inte vård, skola och omsorg. Det handlar om frihet, valfrihet och värdighet - inte monopol, köer och maktlöshet.

Fru talman! Det är lätt att instämma i delar av det Chris Heister säger, bl.a. att vi lever i ett klassamhälle och att det återstår mycket att göra för att den välfärd som vi vill skall finnas skall nå alla. Problemet är bara att jag inte tror på Chris Heisters lösning. Att skattevägen se till att alla människor får en rimlig möjlighet att försörja sig själva och ha tillgång till god sjukvård och omsorg innebär att de grupper som i dag inte har inkomster, t.ex. de arbetslösa ungdomar som i dag är en stor del av den ökning inom socialbidragssektorn som vi ser, inte kommer att nås. De kommer inte att omfattas av några förbättringar genom skattesänkningar. Inte heller kommer de som i dag tvingas leva med hjälp av sjukskrivningar, sjukförsäkring och arbetslöshet - där har Socialdemokraterna vissa tider velat sänka nivåer - att få det ett dugg bättre. Den moderata lösningen framstår som en lösning för delar av befolkningen för att man skall få det bättre, medan andra grupper skulle tvingas leva kvar på en lägre nivå. Jag tog själv i mitt anförande upp just detta att de människor som inte direkt har tillgång till en arbetsmarknad behöver ha en rimlig försörjningsmöjlighet, en rimlig möjlighet att få tillgång till en sjukvård och en god omsorg. Det här ordnar man inte enbart genom skattesänkningar. I stället urholkas möjligheten att hitta försörjningssystem för de grupperna. Vad har Chris Heister för lösning för den del av befolkningen som inte finns eller som inom en snar framtid kommer att återfinnas på arbetsmarknaden?
Fru talman! Det var bra att Ingrid Burman instämde i delar av mitt anförande. Den stora klyftan är mellan dem som har arbete och dem som inte har arbete. Där ser vi att regeringens politik har misslyckats. Man tvingas inse att man inte kan halvera den öppna arbetslösheten till år 2000 med stöd av en budget som Ingrid Burman är med på. Vi ser också att man redan har tvingats justera ned tillväxtsiffrorna. Det stora problem som vi ser är att Sveriges ekonomi inte växer. Man kan inte på något sätt försvara välfärden i en krympande ekonomi, utan förutsättningen är en växande ekonomi som ger nya och riktiga jobb i nya och växande företag. Sedan kan man se, som jag visade i mitt anförande, att vanliga människor som jobbar och sliter varje dag knappt får ekonomin att gå ihop därför att skatterna är för höga. Då är det bättre att sänka skatten för låg och normalinkomsttagare så att de kan leva på den egna lönen och känna den trygghet som det innebär att man vet vad som händer i morgon och i övermorgon. Om vi får en växande ekonomi skapas bättre förutsättningar för att se till att stödja dem som verkligen behöver vårt gemensamma stöd. Det var det jag sade. Vi ser nu att vårdgarantin inte kommer till. Vi ser nu att köerna till sjukvården inte minskar utan ligger någonstans på 60 000 i Sverige. Där vill ni inte vara med och bidra. Ingrid Burman sitter nu i knäet på Göran Persson, och uppenbarligen blir det inte så mycket gjort. Det handlar om sveket när det gäller de handikappade. Jag tittade i förra årets betänkande. Där var det vackra ord om att handikappreformerna var en viktig del av friheten för många människor. Man var upprörd över att socialdemokraterna hade sparat när det gäller handikappreformerna. I år finns inte någonting sådant. Där har man uppenbarligen misslyckats.
Fru talman! Först kan jag konstatera att Chris Heister, jag och - tror jag - hela församlingen i kammaren är överens om att arbetslösheten är det största problemet. Det skall vi lösa. Men debatten i dag handlar främst om de grupper som står utanför och som även framgent kommer att vara beroende av andra försörjningsmöjligheter. Vi kommer inte att återskapa dessa jobb. Det handlar om i storleksordningen en miljon arbetstillfällen som skall återskapas på kort sikt. Det skulle inte gå med en moderat politik heller. Problemet med den moderata politiken är att den bygger på att man sänker skatter och undergräver finansieringen av offentlig sektor. Det kommer att försvinna ytterligare jobb. Vad avser Chris Heister att göra med dem som har behov av en annan försörjning i det korta perspektivet? Där har vi inte fått något besked från moderaterna. Också när det gäller vårdgarantin är ett djupt problem involverat i moderaternas politik. Skall man ha en vårdgaranti måste man också ha en resursgaranti. Det måste finnas resurser i landstingen för att möta behoven och för att förverkliga en vårdgaranti. De resurserna har moderaterna inte tillskjutit. Vänsterpartiet har under många år pratat om just resursgarantin, som behövs för att väntetiderna skall kunna minskas. När det gäller handikappolitiken återstår mycket att göra. Det tas ett första steg i betänkandet i dag. Det är ett tydligt tillkännagivande när det gäller 65 årsgränsen. Man måste också reda ut barns rätt till personlig assistans. Det finns mer att göra. Pengar skall tillföras. Vi väljer att inte ge med den ena handen och ta med den andra. Moderaterna finansierar sin handikappsatsning med att minska på läkemedelssidan - en sida som just de funktionshindrade är djupt beroende av. Man ger med den ena handen och tar med den andra.
Fru talman! Ingrid Burman säger att vi skall lösa problemet med arbetslösheten. Men var är politiken för att lösa arbetslöshetsproblemet? Den finns ju inte, Ingrid Burman. Här tvingas man revidera prognoser både när det gäller jobb och när det gäller tillväxt. Det visar sig att det är ett jättestort misslyckande. Ni har inte bidragit till att göra politiken bättre, snarare tvärtom. Vad händer med dem som står utanför? Det var ju precis det jag tog upp. Vad händer med dem som står utanför och inte får vård i tid? Ingrid Burman är inte beredd att biträda en politik som innebär att vi får en nationell vårdgaranti, så att människor får vård i tid. Ingrid Burman är inte beredd att biträda en politik som innebär att man återställer försämringarna i handikappreformen och från den 1 januari också ger dem som fyller 65 möjlighet att få del av reformen, och som innebär att man ger de barn som behöver det en personlig assistans. Ni är inte beredda att gå med på det, Ingrid Burman. Så går jag åter till frågan om vad som händer med de mest utsatta. Självklart innebär politik för oss moderater att vi skall se till att de som jobbar och sliter skall kunna leva på sin lön, men staten skall stå stark för dem som behöver vårt gemensamma stöd. Det vi ser i dag är att staten är så allomfattande att den inte kan stödja dem som verkligen behöver vårt gemensamma stöd, t.ex. de hemlösa, som Ingrid

Fru talman! Det är trevligt att kunna konstatera att det är en rörlig församling. Den kan både resa sig och sätta sig ned. Vad det gäller sjukvården kan man undra vad som är övergripande och vad som är genomgripande. Jag vill först göra en liten betraktelse. I ett civiliserat samhälle intar hälso och sjukvården en högprioriterad ställning. Det övergripande ansvaret, även ekonomiskt, för medborgarnas hälsotillstånd åvilar flera instanser, framför allt Sveriges riksdag. I denna kammare fattas avgörande beslut om vilka villkor och riktlinjer som den svenska hälso och sjukvården skall arbeta utifrån. Det råder stor samsyn om att alla medborgare skall tillförsäkras god vård. Däremot finns det olika uppfattningar om hur denna skall organiseras. Vi kristdemokrater anser att vårdpolitiken skall utgå från människovärdet och alla individers absoluta och lika värde. Helhetssynen på människan med betoning på individens ansvar för medmänniskorna och för sitt liv liksom behovet av integritet, gemenskap och trygghet skall vara fundament i vårdpolitiken. Vårdpolitiken skall inta en särställning vid fördelningen av samhällets resurser. I Sverige har hälso och sjukvården under lång tid varit ekonomiskt missgynnad. Gapet mellan behov och resurser har ökat i takt med de minskade resurserna. HSU 2000 och Prioriteringsutredningen har tydligt visat att vårdpolitiken behöver förnyas och i större utsträckning fokuseras på befolkningens och patienternas behov av insatser i rätt tid. Besparingarna på sjukvården har nu nått botten. Vårdköer, för lite personal, bristande tid för patienter, utflyttande läkarkompetens m.m. är talande exempel. Framöver kommer den nuvarande resursnivån inte att räcka till för att möta det ökande behovet. De gångna årets ryckighet i medelsanvisning till landsting och kommuner, kombinerat med sjunkande skatteunderlag, kan inte vara den bästa förutsättningen för en uthållig sjukvårdspolitik. Att i efterhand skicka ut julklappar med statsministerepitet tyder snarare på senkommen insikt om resursbehoven. Men eftersom vi är här för att besluta om framtiden bör detta hamna i fokus. Kristdemokraterna har föreslagit att kommuner och landsting borde erhålla ytterligare 1,8 miljarder kronor de närmaste två åren utöver riksdagsmajoritetens beslut. På sikt är det endast tillkomsten av nya jobb som kan säkerställa finansieringen av ökade behov i offentlig sektor. En rimlig omfördelning av knappa resurser blir en viktig utmaning för alla politiskt verksamma under de kommande åren. Vårdpolitik kan inte isoleras från andra samhällssektorer. Både i kortare och längre perspektiv måste folkhälsofrågorna uppmärksammas, bl.a. för att livsstilsbetingade sjukvårdsbehov skall minska. En förutsättning för god vårdkvalitet är tillgången till kompetent personal. Det fordras både etiskt och yrkesmässigt god utbildning. De senaste årens minskade resurser till vårdsektorn har medfört att netto över 60 000 färre arbetar inom vården. Nu visar det sig att ett utbildnings och rekryteringsbehov av sådan personal är så stort att det kan medföra personalbrist i en nära framtid. Rekrytering till vårdyrkena har blivit svårare. Detta är oroväckande. En uppvärdering av dessa yrken är nödvändig. Kristdemokraterna har genom flera förslag visat på möjliga åtgärder för att höja statusen och öka attraktionen vad gäller vårdyrkena. Noteras kan också att det gjorts en undersökning på beställning av Kommunalarbetarförbundet som visar att personalen på privata vårdföretag trivs bättre än den inom den offentliga vården och omsorgen. Många som arbetar inom vårdyrkena upplever press och överbelastning. Effekterna av detta tar sig uttryck i utbrändhet och därmed sjukskrivning. Bevisligen förekommer det underbemanning på grund av neddragningar på personalsidan, och detta måste rättas till. Sett till befolkningsstrukturen kommer det totala behovet av vårdplatser i framtiden att öka. Medelvårdtiden för den äldre befolkningen visar redan tecken på att öka. Med ökningen av antalet äldre förändras behoven i fråga om kompetens, vårdformer och samhällsplanering. Närhet till vård ökar tryggheten för gamla och sjuka. Fler vårdgivare skulle öka valfriheten för den enskilde vårdsökande. En mångfald med olika inriktningar främjar kvalitet i utbudet, även inom äldreboendet. Andra viktiga fundament i frågor som rör vård och omsorg är patientens ställning och inflytande, som vi tidigare behandlat i denna kammare. Respekten för den enskilde och dennes integritet får inte komma bort i den praktiska verkligheten. Begrepp som "klinikfärdig" hör inte hemma i modern sjukvård. Samverkan mellan vårdgivare i kommun och landsting måste förbättras, vilket vi såg på TV i går kväll. Vid överföring av vårdansvar får patienten inte komma i kläm. Vårdtagaren skall garanteras att det alltid skall finnas någon som tar personligt ansvar, så att ingen hamnar mellan stolarna. Ett synsätt med behovsstyrning och värdighet skall råda. Vi kristdemokrater anser att det bör införas en värdighetsgaranti inom vården och omsorgerna. Psykiatrireformen, som genomfördes 1995, gav kommuner ett ökat och förtydligat ansvar för personer med psykisk störning som inte är i behov av sluten aktiv psykiatrisk vård. Psykiatrin har i och med reformen genomgått stora och genomgripande förändringar. Antalet slutenvårdsplatser har minskat kraftigt, och öppna vårdformer har tillkommit. Många psykiskt sjuka har särskilt under förändringsprocessen farit illa, bl.a. på grund av att alternativa behandlingsformer inte var tillräckligt utbyggda när slutenvårdsplatserna avvecklades. En av orsakerna var resursbrist. Vid förändringar är det ytterst viktigt att kontinuerligt följa upp hur det blir för den enskilde. Här har det enskilda landstinget, staten och alla inblandade ett ansvar. Fru talman! Hälso och sjukvården kan indelas i två huvudgrupper: den förebyggande delen och den sjukdomsrelaterade. Dessa bör inte ställas mot varandra utan ses som viktiga komplement och samverkansdelar för en god befolkningshälsa i ett längre perspektiv. Genom statistik och forskning vet vi att många sjukdomar kan förhindras eller motverkas. Flera sjukdomar av fysisk och psykisk art kan relateras till livsstil, missbruk och sociala faktorer. Insatser på dessa områden kommer att medföra en ökad befolkningshälsa och minskade samhällskostnader på sikt. En utveckling av folkhälsoarbetet är en ren vinst för individen och samhället. Tyvärr nås vi allt oftare av oroande rapporter om ökande missbruk bland unga människor och vilka konsekvenser detta medför. Detta borde få oss att reagera. Ibland får man intrycket att politiker gärna undviker att uttala sanningar som kan uppfattas som pekpinnar. Men det är omsorg och inte pekpinnar att påtala att man inte behöver prova alla droger och drycker för att inse att dessa är skadliga och att tidig debutålder i flera fall ökar risken för bestående skador. Vikten av att vuxna föregår med gott exempel är stor, t.o.m. avgörande. Barnens situation borde också lyftas fram mer i samhällsdebatten - inte bara när de far illa, orsakar problem eller på annat sätt hamnar i rampljuset. Ett synsätt utifrån barnens perspektiv på deras grundläggande behov av trygghet, närhet och värme skulle klart öka möjligheterna för dessa att fungera i familj, skola och samhälle. Detta borde också överföras på politiska beslut som rör familjen, t.ex. flexibla arbetstider och valfrihet inom barnomsorg och skola. Frivilliga organisationers insatser utgör ett viktigt och positivt inslag i det svenska samhället. Ofta finns ett stort osjälviskt engagemang kombinerat med kunskap som skall stödjas, uppmuntras och tas till vara. Vi anser därför att organisationsstödet till nykterhetens centrala verksamhet även i fortsättningen skall administreras av Samarbetsnämnden för fördelning av statsbidrag till vissa nykterhetsorganisationer m.fl. Vi vill också betona att överföring av vissa medel från anslaget för insatser mot aids till allmänna bidrag till kommuner inte får innebära någon nedprioritering av insatserna för den hiv/aidsförebyggande verksamheten. Vi vet också att spelberoendet är ett folkhälsoproblem som är större än vi tidigare trott. Det behövs mer kunskap om detta. Att utveckla vård och behandlingsmetoder för personer med spelberoende är viktigt. Satsningar på folkhälsa ger inte alltid ett mätbart resultat inom en kortare tidsrymd, åtminstone inte inom en mandatperiod. I de landsdelar där man vågat satsa på folkhälsa har efter en längre period klart förbättrad hälsa konstaterats, bl.a. ökad medellivslängd. Det är påtagligt att det finns brister i den svenska sjukvården och att kommande utmaningar väntar - vårdköer, läkarbrist och brister inom specialistkompetenser för att nämna några. Patienter skall inte behöva vänta orimligt länge på en operation. Det behövs en ny vårdgaranti som tar sin utgångspunkt i behoven. Det innebär att patienterna med de allra största vårdbehoven inte skall behöva stå tillbaka för dem med lättdiagnostiserade och behandlingsbara sjukdomar. En stor utmaning framöver är det krav som det ökade antalet äldre kommer att ställa på vårdplatser, geriatrisk kompetens och personella resurser. Vården för dessa grupper kommer att fordra mer vårdande personal. Eftersom ålderdom inte går att operera kommer behovet av vårdplatser att öka kraftigt. Vi anser vidare att det skall finnas en läkare med geriatrisk kompetens knuten till varje sjukhem och hemvårdspatient. Ett behov som har med människans värdighet att göra är rätten till ett värdigt slut. Det skall finnas en trygghet att veta att avskedet kan ske på ett värdigt sätt. Även detta är en fråga om livskvalitet. Vården i livets slutskede skall präglas av värdighet, omtanke och respekt. Under lång tid har vi i Sverige haft god tandhälsa. Under senare år har dock kostnaderna för den enskilde ökat med risk för försämrad tandhälsa. Kristdemokraterna anser att högkostnadsskyddet i sjukförsäkringen inte fyller sin uppgift, eftersom många kostnader för den enskilde inte inkluderas. På sikt bör sjukoch tandvårdsförsäkringen samordnas. Vi anser att en utredning snarast bör tillsättas med denna inriktning, där även kostnader för hjälpmedel ingår. I avvaktan på detta vill vi anslå ytterligare 200 miljoner kronor till tandvårdsförsäkringen för att undvika en alltför stor ökning av självrisken. För att få rimlig nivå på högkostnadsskyddet för avgifter i sjukvården bör en översyn göras så att alla vårdavgifter inkluderas. I det sammanhanget bör ett återinförande av den s.k. fria listan aktualiseras. Det finns enligt vår mening ingen anledning till Det bör göras en prövning av Apoteksbolagets fortsatta roll. Det finns skäl att tro att det går att åstadkomma renodling, effektivisering och därmed lägre kostnader genom att konkurrensutsätta delar av verksamhet som i dag bedrivs i monopolform. Vi accepterar inte nedskärningar på handikappområdet. Där anslår vi ytterligare 300 miljoner kronor för att förbättra stödet till personer med personlig assistans. Fru talman! Till slut tror jag att det är nyttigt att betänka att allt inte är självskrivet. Att få vara frisk är ingen rättighet; det är en gåva - en gåva som vi skall värna om och vara tacksamma för.

Fru talman! En av våra allra viktigaste uppgifter är att kunna erbjuda behövande en vård och omsorg av hög kvalitet där den enskilde bemöts med respekt och värdighet. Alla skall kunna känna trygghet inför sin egen och anhörigas ålderdom. Likaså skall människor med funktionshinder kunna verka i samhället utifrån sina förutsättningar och som aktiva medborgare. Detta kanske är självklarheter.

Framför allt har vi ett behov av åtgärder. Centerpartiet vill bl.a. arbeta för att alla skall ha möjlighet att välja personlig kontakt, vårdinrättning, behandlingsalternativ och omsorgsform. Centerpartiet vill införa en vård och en tillgänglighetsgaranti för att korta vårdköerna och öka tillgängligheten. Vi måste bättre kvalitetsutveckla verksamheterna och stärka det centrala tillsynsansvaret. Förutsättningar måste ges att klara framtida personalbehov och kompetensförsörjning. Centerpartiet vill arbeta för en fungerande och väl utbyggd hemtjänst med taxor och avgifter för äldreoch handikappomsorg som är rimliga och rättvist utformade. Former för patientinflytande, brukarmedverkan och anhörigstöd måste utvecklas ytterligare. Vi vill att staten, landstingen och kommunerna går före med att underlätta för funktionshindrade att leva på samma villkor som andra. Vi måste också ge våra barn bästa tänkbara uppväxtmiljöer med mycket kärlek och omsorg, miljöer som är fria från våld och droger. En stark ekonomi är naturligtvis grunden för att välfärdssamhället skall fungera, för att resurserna till vården och omsorgen skall kunna förstärkas. Centerpartiet har i hög grad bidragit till att landsting och kommuner erhållit ökade resurser för att utföra sina viktiga vård och omsorgsuppgifter. Alla partier, utom möjligen Moderaterna, har slutit upp bakom denna linje. Vi vet att många kommuner och landsting ändå har stora problem att ekonomiskt klara sina åtaganden. Landstingsförbundets rapport, som presenterats i dagarna tillsammans med rapporter från kommunerna, styrker detta. Socialt ansvar och gemenskap skall prägla samhället och ge trygghet åt alla. En sund ekonomisk politik med budgetbalans och fortsatt låga räntor är en förutsättning för långsiktig välfärd. Gamla, sjuka, funktionshindrade m.fl. är utsatta grupper som skall prioriteras, och personalen skall ha det erkännande den så väl förtjänar. Vi centerpartister är även framgent beredda att satsa de resurser som krävs för att värna och utveckla verksamheten. Fru talman! För Centerpartiet är det viktigt att vården och den sociala omsorgen är solidariskt finansierad. Grunden för finansieringen skall vara våra gemensamma skatteintäkter. Vård och social service skall fördelas rättvist och utgå från människors behov, inte från deras förutsättningar att betala. Såvitt jag kan förstå är det enbart moderaterna som talar för en obligatorisk försäkring för sjukvården. Jag skulle vilja fråga moderaternas representant, Chris Heister, hur det egentligen skall fungera? Är inte en solidariskt finansierad sjukvård bra mycket säkrare och tryggare när det gäller att alla skall få den vård och omsorg som man har behov av? Utformningen av vården och servicen skall utgå från ett medborgarperspektiv. Samhället måste på alla nivåer vara lyhört för hur enskilda vill ha vården och servicen, var den skall finnas geografiskt och på vilket sätt den organisatoriskt skall tillhandahållas. Valfrihet är en viktig del i vård och omsorg. Människor skall kunna välja vilken vårdgivare man önskar. Om vård och omsorgsuppgifter kan utföras lika bra eller bättre vid en kooperativt driven eller privat verksamhet skall, enligt min och Centerpartiets uppfattning, öppenhet finnas för detta. En del uttalanden från bl.a. socialministern under senare tid kan tolkas som om regeringen fått återfall i gamla socialistiska dogmer om att den offentliga sektorn skall utföra precis allt. Jag hoppas på och önskar besked om detta i dagens debatt. Centerpartiets besked är klart och tydligt. Gemensam och solidarisk finansiering. Allt behöver dock inte bedrivas i offentlig regi. Vi vill ha en öppenhet för entreprenadskap i kooperativ och/eller privat regi. Det är en fråga hur socialdemokraterna och deras talesman, Susanne Eberstein, ser på den öppenheten. Min partikollega Gunnel Wallin kommer senare i debatten att ytterligare utveckla våra åsikter och förslag i hälso och sjukvårdsfrågor. Socialstyrelsen har nyligen i en kritisk rapport tagit upp neddragningarna i hemtjänsten. "Det är mer undantag än regel att få sin mat lagad i hemmet", säger Socialstyrelsens representant. Vi som har erfarenheter av socialtjänstarbete kan nog samfällt intyga betydelsen av en väl fungerande hemtjänst och hur medborgarnas oro ökar i takt med att hemtjänstens service tvingas till försämringar av ekonomiska skäl. Mot den här bakgrunden är det tråkigt att det inte finns stöd för Centerpartiets förslag med statligt subventionerade hemservicecheckar, för att tillgodose pensionärshushållens behov av vardaglig service. Vårt förslag innebär att tjänster i hemmet, som inte täcks in av hemtjänstens ordinarie verksamhet, skall kunna köpas till subventionerade priser. Förslaget innebär samtidigt en stimulas till den privata tjänstesektorn. Vi har i vårt budgetförslag avsatt drygt 1⁄2 miljard kronor för detta ändamål. Centerpartiet har tidigare avvisat regeringens investeringsbidrag för byggande av äldrebostäder. Behoven är olika. Vissa kommuner har behov av att satsa på nya lokaler och bättre yttre förutsättningar. Andra kommuner behöver göra insatser för att t.ex. förbättra den sociala miljön. Det är min och Centerpartiets bestämda uppfattning att kommunerna, med stöd av de nationella målen för äldrepolitiken, själva kan klara att bedöma hur resurserna bäst skall användas. Jag är säker på att ha stöd för denna vår uppfattning, över partigränserna, av det stora flertalet kommunalt förtroendevalda. Detta är en viktig markering, och det framgår också av mitt särskilda yttrande till dagens betänkande. Samhället måste vara tillgängligt för alla. Från Centerpartiet har vi påmint om redan ställda krav på förändringar, såsom 65-årsgränsen, och ställt nya krav som gäller schablonersättningen och barns rätt till personlig assistans. Utskottet har tagit små, enligt vår uppfattning alltför små, steg för att förbättra reformen. Min partikollega Viviann Gerdin kommer speciellt att ta upp handikappfrågorna. Fru talman! För några veckor sedan gjorde jag tillsammans med en representant för Centerpartiet i Uppsala studiebesök vid Rikskvinnocentrumet i Uppsala. Utskottet har föreslagit att 1 Det är bra, men det är inte tillräckligt. Jag har, i likhet med kraven i en folkpartimotion, föreslagit att regeringen måste hitta långsiktiga lösningar. Jag är förvånad att inte utskottsmajoriteten, med ordförande Ingrid Burman i spetsen, kan ställa sig bakom denna uppfattning. Jag skulle vara väldigt intresserad av hur just Ingrid Burman, som har visat stort engagemang i frågan, kommenterar just den delen. Likaså är jag förvånad och aningen besviken över hur Amningshjälpen hanteras, nu när Folkhälsoinstitutet drar in sitt anslag. Utskottstexten är i den här delen, som jag uppfattar det, mycket prat och väldigt lite handling. Centerpartiet anser, i likhet med kraven i en flerpartimotion, att regeringen borde återkomma med förslag till hur Amningshjälpens verksamhet kan stödjas. Jag beklagar att så inte är fallet. Det är bra att regeringen anslår extra resurser för åtgärder mot hemlöshet. Många människor far mycket illa, speciellt kvinnor, som ofta blir sexuellt utnyttjade och förnedrade. Många av dem är psykiskt sjuka och psykiatrireformen har inte lyckats fånga upp de människor som är i behov av hjälp och stöd. Inför julhelgen uppmärksammas problemen speciellt. Jag och Centerpartiet kommer att arbeta för att situationen för hemlösa åtgärdas. Centerpartiet uppskattar att en bred politiskt sammansatt grupp skall få vara med i detta mycket viktiga arbete. Principiellt hade det varit bättre om pengarna gick till Socialstyrelsen i stället för till regeringen. Men det viktigaste är att det tas tag i problemen. Ett annat område där jag och Centerpartiet har markerat annan uppfattning än majoriteten är stödet till frivilligorganisationerna inom det sociala området. Det borde vara organisationerna själva som skall klara av att förmedla medlen utan inblandning av Socialstyrelsen. Jag vill dessutom särskilt poängtera Fru talman!

Fru talman! Först vill jag, precis som Kenneth Johansson gjorde för Centerpartiets del, göra ett klargörande. Vi moderater står inte bakom anslagsfördelningen eftersom vi har en annan inriktning på politiken. Det har vi också klargjort i ett särskilt yttrande. Kenneth Johansson riktade frågor till mig. Den första handlar om mer resurser till kommuner och landsting. Jag vill påminna Kenneth Johansson om att vi har avsatt lika mycket pengar i denna budget som utskottsmajoriteten när det gäller hälso och sjukvård. Vi har också avsatt lika mycket pengar till kommuner och landsting i statsbidrag för 1999. Men om mer pengar till kommuner och landsting hade varit lösningen, fru talman, hade vi inte sett de långa köerna och vi hade inte sett många andra av de problem vi diskuterar i dag. Det finns andra saker som gör att vi har stora problem i dag. Socialstyrelsen har bl.a. pekat på att organisationen inom hälso och sjukvården är sådan att det inte går att få ett bra och ordentligt utnyttjande av de resurser som finns i dag. Vi kan garantera välfärden bara med hjälp av en ekonomi som växer. Det är därför jobben och jobbpolitiken är så viktig. Sedan var det vårt förslag till hälsoförsäkring. Det finns olika sätt, Kenneth Johansson, att solidariskt finansiera sjukvården. Vi har lagt fram förslaget om en allmän obligatorisk hälsoförsäkring som skall omfatta alla och som skall finansieras genom att man betalar i proportion till det man förtjänar. Det innebär att perspektivet är patientens och inte landstingens. Fördelen med en hälsoförsäkring är att vi vet att pengarna går till hälso och sjukvård. Nackdelen med landstingsskatt är att vi inte vet om pengarna går till hälso och sjukvård eller till någonting annat.
Fru talman! Först den obligatoriska försäkringen. Jag har fortfarande svårt att förstå poängen med Moderaternas försäkringslösning. Att lämna över till försäkringsbolagen att bedöma behov av sjukvård och omsorg tilltalar inte mig och Centerpartiet. Jag har också svårt att förstå att försäkringslösningar skulle vara effektivare. Jag tror inte att man sparar några pengar heller. Det blir egentligen precis tvärtom. Jag skulle vara intresserad av att höra om Chris Heister kan tala om varifrån det finns erfarenheter som talar för att den moderata försäkringslösningen skulle vara att föredra. Vi i Centerpartiet tycker att den solidariska finansieringen över skattsedeln är bättre. Ekonomin är kärv för kommuner och landsting. Jag vill nog ändå påstå att de drygt 20 miljarder kronor som Centerpartiet har varit med om att arbeta ihop och nu ser till att kommuner och landsting har är ett tillskott som inte löser problemen, men det är positiva tillskott som ger möjligheter att bättre reda ut de problem som finns i kommuner och landsting. Det är pengar som Chris Heisters parti icke har varit med om att vare sig jobba ihop eller ställt upp på att kommuner och landsting skall ha.
Fru talman! Varken Kenneth Johansson eller jag jobbar ihop de statsbidrag som går till kommuner och landsting. Det gör alla löntagare i landet. Vi betalar världens högsta skatter. Det gäller att se till att använda resurserna på allra bästa sätt. Det är därför som jag är orolig över den utveckling jag ser i landstingen, dvs. att man inte vill koncentrera resurserna till det som är viktigt, nämligen hälso och sjukvård. Vi kan se skillnaden från socialdemokratiskt till borgerligt styre i mitt eget landsting, Stockholms läns landsting. Där satsas nu över 700 miljoner kronor mer på sjukvården än vad den socialdemokratiska majoriteten gjorde under den förra mandatperioden. En vårdgaranti införs. Det visar på vilket sätt det går att driva en offensiv hälso och sjukvårdspolitik. Så återigen tillbaka till frågan om sjukvården. Kenneth Johansson och jag är överens om att införa en vårdgaranti. Det är bra att Centerpartiet har närmat sig oss och i princip har samma uppfattning om vårdgarantin. Jag är alldeles övertygad om att när Kenneth Johansson får mer grundligt se styrkan i att införa en allmän hälsoförsäkring som omfattar alla, resurserna går till patienterna och därmed till hälso och sjukvård, kommer han att finnas med mig framöver och slåss för en hälsoförsäkring. Det innebär att slåss för patienten så att patienten skall få en god vård i tid.
Fru talman! Jag fick väl inget svar på frågan om erfarenheterna från en obligatorisk försäkring. De erfarenheter jag har tagit del av är från USA. De har visat att försäkringslösningar ger höga kostnader samtidigt som de leder till dåligt och ojämlikt fördelad sjukvård. Jag har invändningar mot det. Jag förordar en sjukvård som huvudsakligen finansieras via skattsedeln. Där råder det en skillnad. Vi har säkert gemensamt att vi båda vill få bästa tänkbara hälso och sjukvård för de enskilda patienterna. Men vi är eniga om vårdgarantin.
Fru talman! Kenneth Johansson frågade mig om Rikskvinnocentrum. Vi har en sak gemensamt, nämligen att vi båda vill se en långsiktig finansiering av Under arbetet med att få fram en finansiering hade jag möjlighet att prata med Centerpartiet och Kenneth Johansson, och jag frågade om de hade några idéer för att finansiera Rikskvinnocentrum. Det hade inte Centerpartiet. Man hade inte väckt någon motion om att centrum behövs, men de har lyft in det i deras särskilda yttrande. De säger att den fortsatta långsiktiga finansieringen måste beaktas i statens överläggningar med landstingen i olika finansieringsfrågor. Vad är det för överläggningar, och vilka pengar handlar det om? Jag har försökt att gräva lite djupt för att finna en långsiktig finansiering. Då lärde jag mig att pengarna till landstingen för 1999 är redan utdelade. Skall regeringen ha överläggningar för att ta in dem igen och dela ut dem på annat sätt? Var har Centerpartiet hittat finansieringen? Jag är nyfiken. Hade jag haft någon kunskap i frågan hade jag säkert biträtt den. Utskottsmajoriteten har gjort något bra. Man har sett till att verksamheten kan fortgå, i varje fall under en period så att det samtidigt går att söka forskningsmedel och säkra verksamheten. Det är ett positivt steg, som gör att verksamheten kan fortsätta. Det är tråkigt att Centerpartiet inte stöder den delen.

Fru talman! Jag blev mycket imponerad av det besök jag gjorde vid Rikskvinnocentrum och av den verksamhet som bedrivs där. Enligt egen uppgift är den verksamheten unik i världen. Det är obegripligt att regeringen drar in de medel som behövs för att bedriva den forskning som är ett led i att stoppa våldet mot kvinnor. Jag är positiv, Ingrid Burman, till den miljon som har kommit fram, och jag ger i hög grad Ingrid Burman äran av detta. Det är ingen som helst tvekan om att det är ett positivt steg. Men det är inte tillräckligt, och framför allt är det inte en långsiktig lösning. Jag har vare sig insyn och kontakter i departement eller möjligheter att leta i olika forskningsstiftelser. De krav som vi i Centerpartiet har uttalat är att vi måste få en långsiktig lösning. I den mån jag och vårt parti kan bidra genom att diskutera oss fram till det är vi naturligtvis beredda att hjälpas åt för att hitta en långsiktig lösning. Jag tycker att i första hand de tre departement som är berörda borde ta huvudansvaret för finansieringen och att de inte skall lägga detta ansvar på en oppositionsföreträdare.
Fru talman! Det är bra att Kenneth Johansson är positiv både till den miljon som har gått att få fram och till verksamheten vid Rikskvinnocentrum, för den är unik. Nu gäller det att fortsätta arbetet med att se till att säkra denna verksamhet. I det arbetet kan både Kenneth Johansson och mitt eget parti vara verksamma. Nu gäller det att få fram forskningsmedel, för det är det som långsiktigt skall bära verksamheten. Kvinnoforskning och forskning kring behandlingsmetoder skall inte sättas på undantag i något särskilt rum, utan det skall in i den ordinarie verksamheten. Centerpartiet har, liksom mitt eget parti, representanter i organ som fördelar forskningsmedel, och dem bör vi båda ta ett ansvar för att aktivera. Det gäller också att se till att landstingen tar ansvar för sin del av verksamheten, och det vet jag redan nu att landstinget i Uppsala kommer att göra. Men vi har en gemensam uppgift över partigränserna att utveckla och värna verksamheten vid Rikskvinnocentrum. Jag har en annan fråga som jag vill ställa till Kenneth Johansson. Centerpartiet förespråkar checkar för hemtjänster. Det kan ju låta vackert, men problemet som jag ser med dem är att dessa bara kan användas av dem som har råd att också bidra med en egen finansiering för att få tjänster utförda. Vore det inte en rimligare ordning om Centerpartiet avsatte sin halva miljard till kommunerna, så att alla skulle kunna ta del av en utvecklad hemtjänst? Då skulle man ge alla tillgång till ytterligare hjälp i hemmet i stället för att rikta hjälpen till den kategori av äldre som har råd att bidra med privata medel för att få hjälp med t.ex. snöskottning eller annat som jag kan tänka mig att Centerpartiet avser skall ingå i dessa hemtjänstcheckar.
Fru talman! När det gäller den första delen lovar jag att använda de kontakter jag har för att se till att de ledamöter som finns i olika instanser hjälper till att finna finansieringsmöjligheter. När det sedan gäller hemtjänstcheckarna är de inte att ställa mot den ordinarie hemtjänsten. Vi riktar dem inte heller mot dem som har råd, utan detta ger en möjlighet för alla att till en något lägre kostnad få i många fall helt nödvändiga uppgifter utförda. De som har råd fixar detta ändå. Men det här underlättar för dem som har en svagare ekonomi att också kunna få hjälp med just snöskottning, inköp och liknande. Vi tycker att det är viktigt att underlätta framför allt för dem med svaga ekonomiska möjligheter, så att de också skall kunna få hjälp och stöd utöver den ordinarie hemtjänstens.

Fru talman! Jag vill börja med att beklaga att inte vår nye socialminister deltar i debatten i dag. Jag tror att det hade varit bra både för honom och för oss, speciellt för oss ledamöter i socialutskottet, om vi hade kunnat ha en dialog i dag kring dessa frågor. Den 2 december fastställdes de ekonomiska ramarna för de olika utgiftsområdena för 1999. Folkpartiet har i parti och kommittémotioner förordat en annan inriktning av den ekonomiska politiken och budgetpolitiken. Vi anser att det krävs skattesänkningar för att skapa förutsättningar för nya jobb, som ju är viktiga för att vi skall klara av de åtaganden som vi velat ha på det sociala området. Vårt budgetalternativet är utformat så att det ger utrymme för sådana skattesänkningar och skapar också marginal för höjningar av utgifter som kan drivas fram av den sämre konjunkturen. Våra mål för budgetpolitiken är att skatter som hindrar nya jobb skall sänkas, att utgiftskvoten skall sänkas, att de offentliga finansernas konjunkturkänslighet skall minska samt att vård och omsorg skall prioriteras. Det var också därför som vi i våras ville att de extra pengar som tillfördes kommuner och landsting skulle öronmärkas, så att vi visste att de användes till det som de var avsedda för. Fru talman! På de områden som vi diskuterar i dag har vi alla partier naturligtvis en mängd olika förslag i våra motioner som kommer att behandlas senare under våren i den fortsatta behandlingen. Därför tänker jag här bara koncentrera mig på de olika avsnitt som behandlas när det gäller just budgeten. Jag kommer att ta upp en del av dem, och Bo Könberg kommer senare att beröra sjukvårdsområdet. En av våra allvarligaste invändningar mot budgetförslaget är de försämringar som har skett för de funktionshindrade, och då speciellt genom handikappreformen. Våren 1996 inleddes försämringarna med beslut som skärpte reglerna. Tidsramen ändrades från ett år till sex månader, definitionen skärptes för rätten att få personlig assistent, kommunerna fick ta över en större del av ansvaret genom att rätten till personlig assistent när man vistas i daglig kommunal verksamhet inskränktes. Så har det fortsatt med flera förändringar. Våren 1997 lades ännu mer ansvar över på kommunerna, eftersom de skall stå för de första 20 timmarna. Införandet av schablonersättningen har radikalt försämrat situationen för enskilda funktionshindrade och för flera brukarkollektiv. Det känns ganska bra när man i dag hör att Kenneth Johansson och hans parti, som har varit med på flera av dessa neddragningar, nu tycks verka svänga och vilja återställa en del av de försämringar som har gjorts. Fru talman! Det är oron och osäkerheten inför framtiden för många funktonshindrade och deras anhöriga som är det stora bekymret. Denna oro är deras ständige följeslagare. Det senaste som skapat oro är Riksförsäkringsverkets allmänna råd om assistansersättningen. Följs dessa - och det ser faktiskt så ut då det kommit en del fall som bekräftar detta - kommer försäkringskassorna endast att bevilja ett fåtal barn rätt till personlig assistent. Enligt Riksförsäkringsverkets råd skall endast de barn som har ett omvårdnadsbehov på minst tolv timmar per dygn komma i fråga för rätt till personlig assistans. Det här är en oacceptabel inskränkning i barns rätt till personlig assistans och måste ändras. Utskottet har ytterligare en gång i detta betänkande betonat vad utskottet sade 1995/96 i SoU15, att försäkringskassorna vid bedömningen av barns rätt till personlig assistans skall ta hänsyn till vad som normalt kan anses falla inom ramen för det föräldraansvar som enligt föräldrabalken åvilar alla vårdnadshavare. Det är alltså behovet av extra tillsyn och omvårdnad med anledning av ett funktionshinder som skall ligga till grund för bedömning och beslut om personlig assistans. Utskottet utgår i betänkandet från att regeringen noga följer utvecklingen. Om rätten till personlig assistans för barnen försämras, utgår utskottet från att regeringen återkommer i frågan, och detta ges regeringen till känna. Det är bra, men det är bekymmersamt att utskottet år efter år skall behöva upprepa detta krav och vi sedan ser att det ändå sker försämringar. Men det finns väl all anledning för alla oss som har engagerat oss i frågan att noggrant följa den och påminna regeringen om det inte händer någonting. Fru talman! Vi anser också att den s.k. 65 årsreglen skall avskaffas. Det är väsentligt att funktionshindrade som fyllt 65 år skall veta att den personliga assistansen får finnas kvar även efter 65 årsdagen. Deras behov är ju oförändrade. De förändras inte från den ena dagen till den andra. Det är inte rimligt att den totala livssituationen skall förändras bara för att man passerar en åldersgräns. Efter att ha haft en personlig assistent i flera år skall man i stället vara hänvisad till kommunens hemtjänst med allt vad det innebär av ofrihet och brist på kontinuitet. Också detta har utskottet sagt att man skall titta på. Det skall komma förslag under våren. Vi får väl bara hoppas att det verkligen gör det också, så att vi kan se till att även de som är 65 år och en dag behålla sin personliga assistent. Folkpartiet liberalerna har i sitt budgetalternativ avsatt 1,4 miljarder kronor för att återställa handikappreformen i sitt ursprungliga skick, och vi vill alltså också se till att 65-årsgränsen avskaffas Fru talman! Jag har nu för avsikt att ta upp några andra anslagspunkter där Folkpartiet har en annan uppfattning än Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Kostnaderna för läkemedel och vård har ökat de senaste åren. Vid införandet av det delade högkostnadsskyddet föreslog vi att det skulle utgöra 1 000 kr för vård och 1 000 kr för läkemedel. Inte minst kostnaderna för läkemedel har vållat många människor bekymmer. Vi vidhåller vårt ursprungliga förslag och har i vårt budgetalternativ avsatt 400 miljoner kronor för en förbättring av högkostnadsskyddet. Det är riskabelt att tro att faran för spridningen av hiv har stoppats helt. Vi behöver bara tänka på den fara som omkring 100 kvinnor utsattes för av en enda person, den s.k. hiv-mannen. Det hade kunnat resultera i många fler smittade och förändrat situationen radikalt i Sverige. Därför anser vi att det ännu inte är dags att blåsa faran över och börja föra över de samlade statliga insatserna till andra, som sedan skall ta över själva. Vi har därför anslagit 14 miljoner kronor mer än majoriteten. Rikskvinnocentrum debatterades nyligen i ett replikskifte. Vi anser, och har motionerat om, att de har en mycket viktig uppgift både när det gäller att ta emot kvinnor som blivit utsatta för misshandel och ge dem vård och för den forskning som bedrivs där. Centrumets framtida existens är ju hotad om man inte kan hitta en långsiktig finansiering. Landstinget har förklarat sig berett att ta det ansvar som de har för vården och kanske till en viss del för forskningen. Vi menar att den forskning som bedrivs där både nationellt och internationellt har stor betydelse och ser det som mycket angeläget att den får fortsätta. Barbro Westerholm har ju aktualiserat den här frågan i kammaren i olika interpellationer, och vi kommer naturligtvis att fortsätta att driva det här tills vi får staten och de olika departementen att förstå att det här är något unikt och viktigt. Man måste se till att de får sina forskningsmedel. Vi tycker naturligtvis att det är bra, och vi står bakom att de kommer att få 1 miljon kronor för nästa år. Det klarar verksamheten under nästa år. Men det handlar ju också om att de som arbetar där måste känna att arbetet får fortsätta. Annars finns en risk att kompetensen försvinner. Så vi hoppas. Vi får väl hjälpas åt allihop - det finns ju fler här i kammaren som tycker att den här verksamheten är viktig - för att se till att det här får fortsätta. Fru talman! Spelberoende är ett hälsoproblem vars omfattning är större än man tidigare trott. Enligt en kartläggning utförd av Sten Rönnberg och medarbetare vilken nyligen presenterats har 150 000 människor problem med sitt spelande. För en tredjedel av dem är problemen så allvarliga att de kan klassas som spelberoende. För den som har blivit spelberoende finns i dag inte mycket hjälp att få. Det behövs därför många olika insatser; behandling och rehabilitering, utbildning och information. Det finns också andra typer av anslagsfrågor som vi tycker är viktiga. Det gäller bl.a. att organisationsstödet för nykterhetsrörelsens centrala verksamhet även i fortsättningen skall få administreras av Samarbetsnämnden för fördelning av statsbidrag till nykterhetsorganisationer m.m. Vi anser inte att det är lämpligt att nu göra denna förändring. Vi anser också att regeringen borde återkomma med förslag om hur Amningshjälpens verksamhet kan stödjas. Amningens betydelse är i och för sig ganska väl känd i dag, och många får ett mycket bra stöd ute i sjukvården. Folkhälsoinstitutet arbetar med frågan, och amningsfrekvensen är mycket högre i dag än tidigare. De nyblivna mammorna får hjälp och råd. Samtidigt vet vi att det är mycket lätt att det här förändras över tiden. Man kanske anser att insatserna nu har varit så stora att man kan minska dem, och att medvetandet har blivit så stort att man inte behöver göra mer. Det finns risker med detta. Det är därför vi anser att det även i fortsättningen bör ges stöd till Fru talman! Avslutningsvis vill jag ta upp Apoteksbolagets roll. Alla västeuropeiska länder har någon form av reglering av läkemedelsförsäljningen utan att, som i Sverige, hela detaljhandeln har koncentrerats till ett enda företag. Konkurrensverkets bedömning är att Läkemedelsverket bör få i uppgift att utfärda tillstånd att bedriva detaljhandel med läkemedel till sådan fysisk eller juridisk person som uppfyller vissa krav på farmaceutisk kompetens. Vi delar den uppfattningen och anser att arbetet med att bryta Apoteksbolagets monopol snarast bör inledas. Fru talman! Som jag tidigare har anfört så har ju våra förslag redan fallit vid behandlingen av de ekonomiska ramarna. Därför har jag nu redovisat våra alternativa förslag. Jag ber bara att få hänvisa till det särskilda yttrande som vi har bifogat det här betänkandet.

Fru talman! Tack vare det samarbete som finns mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, ställer vi i Miljöpartiet oss bakom 1999 års budgetförslag för utgiftsområde 9. Till att börja med vill jag uttrycka att det var behövligt och nödvändigt med de extra resurser som tilldelades kommunsektorn genom den rödgröna uppgörelsen. Situationen förbättras något för landsting och kommuner, men tyvärr räcker inte tillskotten för att korta väntetiderna och trygga tillgången på personal. För en kort tid sedan fick jag tydliga signaler från Miljöpartiets landstingspolitiker som visar att några landsting fått en sådan förbättring att de kommit ifrån fortsatta nedskärningar. Andra landsting har däremot, trots de extra pengarna, så stora underskott att de måste fortsätta med nedskärningarna. Det anser man att det inte finns möjlighet till om man skall kunna behålla en anständig vård. I dagarna har det också kommit information från Landstingsförbundet som visar att det behövs ytterligare 5 miljarder kronor till vårdsektorn för att vi skall kunna undvika ytterligare nedskärningar och växande vårdköer. Vi är fortfarande långt från det många av oss vill ha, nämligen fler händer i vården. Vi som följt de neddragningar och återkommande besparingar som skett inom vården under hela 90 talet förvånas inte över den situation som vi har i dag. Det är ju flera regeringar som är orsak till den. Vi har köer och korridorvård, och detta kommer att öka om vi inte gör ytterligare insatser. Landstingsförbundet uttalar enligt medierna också att det är svårt att leva upp till de prioriteringar som riksdagen uttalat om inte ytterligare resurser kommer vårdsektorn till del. Trots de dystra besked som vi har fått de senaste dagarna om hur det ser ut inom vårdsektorn är det bra att det trots allt har tagits steg i rätt riktning. Då tänker jag på de här extra pengarna. Men det räcker inte. Det behövs flera steg, och det måste vara större steg. Vi måste ha råd med en hög och bra standard inom vården. Därför hoppas jag att det här blir en av de viktigaste frågorna i diskussionerna inför vårbudgeten I propositionen och i betänkandet lyfts flera viktiga områden fram som skall prioriteras. Det gäller t.ex. vårdköerna. De måste kortas, står det i propositionen. Det kommer också att kräva resurser eftersom det som har givits inte räcker till. Det talas också om att åtgärder måste vidtas för att förbättra den psykiska hälsan hos befolkningen. Det talas om förebyggande insatser när det gäller tobak, alkohol och narkotika. Det talas om de hemlösas situation och om förbättringar inom handikappområdet. Fru talman! Personalsituationen inom vården är också ett område som måste prioriteras. Det måste, som vi sade i valrörelsen, verkligen bli fler händer i vården. Vi måste också se till att det utbildas tillräckligt med personal inom vårdsektorn. Vi vet ju alla att vi om några år står inför en allvarlig brist på personal. Det är redan i dag en allvarlig brist på personal med specialutbildning. Trots det får inte ens alla de som är villiga att utbilda sig inom dessa specialområden plats i utbildning. Jag ser det som mycket olyckligt när vi vet vad som väntar runt hörnet. Som jag ser det är detta en brist i planeringen. Man har under många år vetat att denna situation skulle uppstå, men man har inte tagit tag i den. Den psykiska ohälsan är också ett område som skall prioriteras. Här är det tyvärr många som hamnar mellan stolarna, vilket har skett under flera år. Det finns många som behöver akut hjälp men som i stället hamnar i vårdköer. Att må psykiskt dåligt kan faktiskt många gånger vara minst lika akut som när man har en somatisk sjukdom. Vi hoppas nu verkligen att ord om prioritering följs upp av handling. Vi i Miljöpartiet har under flera år motionerat om stöd till de hemlösa. Även om de 10 miljoner kronor som nu satsas på denna grupp är långtifrån de 50 miljoner kronor som vi från Miljöpartiet tidigare har föreslagit gläder jag mig ändå över dessa pengar. Den här satsningen är trots allt en öppning som kan ge möjlighet till kommande satsningar. Vi i Miljöpartiet välkomnar uttalandet i betänkandet om en bred politisk samverkan kring insatser för de hemlösa. Det kommer att medföra att vi alla på ett helt annat sätt kommer att kunna ta tag i denna fråga, vilket vi tycker är bra. Att det finns ett stort behov av att ta tag i problemet med hemlösa har vi sett vid många av våra besök på flera orter i landet där vi mött hemlösa och de som arbetar med olika former av stödverksamhet. Vi ser det som speciellt viktigt att det görs insatser för de kvinnor som är hemlösa. Deras situation är oftast mycket svårare än männens, och det behövs en särskild satsning på dem. Fru talman! I vårt särskilda yttrande i betänkandet har vi ställt oss bakom en folkpartimotion om spelberoende. Det är ett mycket stort problem. Det har mycket större omfattning än man tidigare trott. Det är därför viktigt att man får mer kunskap om detta och utvecklar vård och behandlingsinsatser. När det gäller fördelning av statsbidrag till nykterhetsorganisationer ställer vi i Miljöpartiet oss bakom den flerpartimotion i vilken man föreslår att Samarbetsnämnden, som tidigare fördelat de här pengarna, borde få fortsätta att fördela resurserna till nykterhetsrörelsen. Vi stöder också ett förslag från Vänsterpartiet om att regeringen bör utreda hur organisationer som bedriver samhällsnyttig verksamhet skall få möjlighet att få samhällsstöd. Ett exempel är Amningshjälpen, som tidigare också nämnts här. Jag såg förresten häromdagen i tidningen att Amningshjälpen nu har fått ett stöd så att den kommer att klara sig under den närmaste tiden. Vi ställer oss alltså bakom den här flerpartimotionen om Amningshjälpen. Men det finns en hel rad andra bra och samhällsnyttiga organisationer som också behöver stöd och som genom sitt arbete hjälper och stöder människor samtidigt som de faktiskt spar pengar åt samhället. Vi vill se att en utredning tillsätts med inriktning på hur ett stöd skulle kunna utformas för att hjälpa dessa organisationer. Fru talman! När det gäller de funktionhindrade som har behov av personlig assistans hade vi gärna sett att det fattats ett beslut som inneburit att staten ensam hade ansvaret för den här reformen. Det är ett önskemål som vi många gånger mött från funktionshindrade. Men genom den ekonomiska överenskommelse som vi har ställt oss bakom så finns det för dagen ingen möjlighet att driva denna fråga, eftersom den påverkar budgeten. Vi kommer dock att eventuellt återkomma i frågan. I Miljöpartiet tycker vi att det är bra att det i utskottet finns en stor majoritet för att den som före sin 65-årsdag haft rätt till assistans också skall få behålla den rätten efter 65-årsdagen. Efter det tillkännagivande som görs i betänkandet är jag övertygad om att regeringen mycket snart återkommer med ett förslag som gör att alla de som är på väg mot 65-årsgränsen kan sluta oroa sig för att de skall mista sin assistans. Vi vet att det i dag finns en stor oro i denna grupp. När det gäller schabloniseringen av assistansersättningen står vi kvar vid vår tidigare åsikt och delar den uppfattning som många funktionshindrade har, nämligen att schabloniseringen av assistansersättningen borde tas bort och att ersättningen bör utgå efter de faktiska kostnaderna i stället. Även om vi framfört ett flertal avvikande åsikter står vi i Miljöpartiet bakom den budgetöverenskommelse som vi träffat med regeringen. Vi har därför inga ekonomiska avvikelser på det här utgiftsområdet för 1999. I vår motion när det gäller detta område har vi däremot framfört förslag när det gäller åren 2000 och 2001. Där har vi bl.a. föreslagit en förbättring av högkostnadsskyddet för tandvårdsförsäkringen med 250 miljoner kronor. Vårt mål är att på sikt sammanföra tandvården och övrig sjukvård i ett gemensamt högkostnadsskydd. Vi har föreslagit att regeringen skall utreda vad ett sådant högkostnadsskydd kan kosta staten. Vi vill gärna att man börjar ta några steg mot ett sådant system. Vi vill göra kraftfullare insatser för att minska användningen av tobak och framför allt få ungdomar att avstå från att börja röka. Ur hälsosynpunkt är det nödvändigt. Det är också ekonomiskt försvarbart att göra ytterligare satsningar på det här området. Därför föreslår vi att man i budgeten för åren 2000 och 2001 tillskjuter 20 miljoner kronor extra, framför allt för information i skolorna. För dessa år vill vi också ge Barnombudsmannen en förstärkning med 2 miljoner kronor. Slutligen har vi föreslagit att man för åren 2000 och 2001 förstärker budgeten för Statens institutionsstyrelse med 90 miljoner kronor för att staten skall kunna ta ett större ansvar för kostnaderna av tvångsvården av missbrukare. Många kommuner och kommundelsnämnder har i dag svårt att klara av kostnaderna för tvångsvården, och då får missbrukarna inte den vård som de behöver. Det tycker vi att de måste få. Det är ett allvarligt samhällsproblem, och missbrukaren, familjen och samhället far illa om sådan vård inte ges.
Fru talman! Jag skulle kortfattat vilja säga att jag tycker att det är bra att lyssna till Thomas Julin och det engagemang som han har för de handikappade och deras situation. Jag betvivlar inte att han har gjort allt som står i hans makt för att se till att man kan återupprätta handikappreformerna och se till att man kan få en ordentlig personlig assistans för barn och ungdomar och att man också kan åstadkomma att handikappade när de fyller 65 år har möjlighet att behålla sin personliga assistans. Däremot kan jag konstatera att Miljöpartiet i sina förhandlingar inte har varit framgångsrikt när det gällt att se till att åstadkomma detta i den budget som nu presenteras. Det får väl både Thomas Julin och jag beklaga.
Fru talman! Jag är övertygad om att det relativt snart kommer ett sådant här förslag från regeringen. Vi vet ju båda att det i socialutskottet finns en stark majoritet för ett sådant förslag. Jag är således inte orolig på den punkten.
Fru talman! I sitt särskilda yttrande skriver Thomas Julin att Barnombudsmannen skall ges ökade resurser - jämfört med regeringens budgetförslag, utgår jag från. Hur har Miljöpartiet tänkt sig en lösning här om Miljöpartiet inte har diskuterat detta i förhandlingarna med regeringen? För mig verkar det vara så att man säger en sak och gör en annan. Sedan skulle jag vilja få ett förtydligande när det gäller Amningshjälpen. Thomas Julin sade att det verkar ha kommit några medel. Jag tror att han här blandar ihop det med det alternativa nobelpriset och de resurser som getts till en internationell organisation. Om Thomas Julin har annan information kunde det vara värdefullt att få ta del av den.